Fru talman! Genom en ändring i riksdagsordningen har socialutskottet fått huvudansvaret för alkoholpolitiken. Det är med en viss stolthet som vi nu för första gången lägger fram ett omfattande alkoholbetänkande på riksdagens bord. I detta betänkande behandlar vi ett mycket stort antal motioner som har väckts av alla partier i kammaren. Vi har försökt granska och ta vara på en mängd goda uppslag som har kommit från olika håll. Inte mindre än 30 yrkanden läggs till grund för ett enhälligt tillkännagivande, där socialutskottet hos regeringen begär en aktivare alkoholpolitik. Det är vår gemensamma bedömning att alkoholen är vårt största sociala och medicinska problem, ett problem som drabbar hundratusentals människor i Sverige, inte bara missbrukarna själva utan också deras familjer, deras omgivning. Debatten om alkohol tjuvstartade redan på morgonen i dag, med den särskilda debatten om våldet. Flera talare påpekade i den debatten det som vi alla vet, nämligen att alkohol är en av de viktiga faktorerna bakom våldsbrotten. Alkohol leder inte bara till våldsbrott. Den leder också till lidande i många andra former. Den leder till ohälsa, sänkt effektivitet i näringslivet och sam hällslivet och till sociala slitningar. Det måste därför vara ett gemensamt mål för oss att pressa tillbaka alkoholkonsumtionen. År 1977 fattades i stor enighet ett beslut om utformningen av alkoholpolitiken. En tid därefter föreföll det också som om bruket kunde pressas tillbaka. Vi hade under en följd av år en sjunkande konsumtion. Tyvärr har den kurvan åter vänt uppåt. Nu har vi sedan några år tillbaka en stigande alkoholkonsumtion, och det finns inga tecken på att den tendensen skulle mattas. Riksdagen ställde sig för några år sedan bakom det mål som Världshälsoorganisationen har satt upp, att vi skall försöka bringa ned alkoholkonsumtionen med 25 960. Tyvärr finns det mycket litet som tyder på att vi är på väg att nå det målet. Socialutskottet menar att det nu är dags för en kraftsamling, för ett förnyat tag när det gäller alkoholproblemen. Vi begär hos regeringen en skärpning, en uppstramning, en intensifiering av alkoholpolitiken. Vi förmedlar till regeringen genom vårt betänkande en stor mängd olika uppslag om vad en sådan aktivare alkoholpolitik måste inrymma. Låt mig här kort beröra några huvudpunkter: Vi måste bedriva en aktiv opinionsbildning, både i form av återkommande kampanjer, av den typ som den kampanj som nu bedrivs av Athena-gruppen, och i form av mer permanent upplysningsverksamhet. Vi måste ha en bra undervisning i skolan om alkoholfrågor. De undersökningar som har genomförts visar att många elever, faktiskt allt fler, själva uppger att de inte har fått någon som helst undervisning om alkohol och narkotika i skolan. 28 Yo uppger detta i den senaste undersökningen. Eleverna må minnas rätt eller fel, detta är i alla fall ett tecken på att undervisningen inte har lämnat några starkare spår i deras minne. Vi måste se till att skolundervisningen om alkohol och narkotika effektiviseras. Ett annat svårt problem, som vi begär åtgärder emot, är langningen till minderåriga och missbrukare. Vi måste få till stånd åtgärder mot ungdomslangningen. Vi hade en kampanj mot ungdomslangning i början av 80-talet. Det finns anledning att åter överväga åtgärder av den typen. Socialutskottet tar upp en annan viktig ungdomsfråga, nämligen åldersgränserna. Vi har i dag åldersgränsen 20 år för köp på Systemet och 18 år för servering av alkohol på restaurang. Vår uppfattning är att det finns skäl att överväga en höjning av åldersgränsen för utskänkning på restaurang. Drickandet på lokaler spelar en stor roll, inte minst då det gäller ungdomsvåldet. Vi tror att en höjning av åldersgränsen kan vara en del av en intensifierad alkoholpolitik. Självfallet måste en sådan politik kompletteras med ett utbud av fritidssysselsättningar, av lokaler där det finns ett alkoholfritt nöjesliv. Det är en annan uppgift att överväga hur samhället bättre skall kunna stödja utbudet av den typen av spritfria aktiviteter. En viktig alkoholfråga är hur vi skall kunna hjälpa våra kamrater på arbetsplatserna. Det görs ett mycket fint arbete av de fackliga organisationerna, ett kamratstödjande arbete. Även på detta område borde det finnas möjligheter att öka den solidaritet som vi är skyldiga att visa varandra. Det känns alltid svårt att gå på någon och säga att han eller hon dricker för mycket, att varna för konsekvenserna av ett begynnande alkoholmissbruk. I vår kultur tränger man sig inte på. Men vi måste på olika sätt försöka finna vägar att hjälpa och stötta våra kamrater när de har problem med alkoholen. Arbetet på arbetsplatserna är också en viktig del av en aktivare alkoholpolitik. Mycket av den alkohol som konsumeras i Sverige kommer inte från systemet, utan den kommer antingen från tullfri försäljning eller från hemproduktion, t.ex. genom snabbvinsatser. Snabbvinsatserna har diskuterats under många år, och man har länge föreslagit åtgärder för att begränsa marknadsföringen. Det problem som finns är att de komponenter som ingår i snabbvinsatserna går att få tag på även om de färdiga paketen försvinner ur speceributikerna. Men, fru talman, det hindret borde inte få spela alltför stor roll. Jag tror att det ändå finns skäl att nu överväga om inte kraftigare åtgärder måste vidtas mot marknadsföringen av snabbvinsatser. Detta ingår också som ett moment i socialutskottets framställning till regeringen. En annan fråga gäller missbruket av teknisk sprit. Vi vet sedan gammalt att ungefär 4 000 tunga alkoholister i Sverige, det är en grov skattning, missbrukar T-sprit och andra liknande preparat. Den här gruppen har varit ganska konstant under många år. I den senaste rapporten från socialstyrelsen, som lades fram för bara någon vecka sedan uppskattas att problemet fortfarande är detsamma. Därför krävs det åtgärder, t.ex. i form av kontakter med handeln och med producenterna, så att man försöker se till att T spriten inte finns tillgänglig och säljs till dem som uppenbarligen har för avsikt att använda den för förtäring. Slutligen vill jag ta upp prispolitiken. Det är alldeles uppenbart att konsumtionen av alkohol i mycket stor utsträckning bestäms dels av våra inkomster, dels av priserna på alkohol. Vi måste se till att det, när realinkomsterna ökar och när de allmänna priserna ökar, inte sker en relativ prissänkning på alkohol som innebär att alkoholen blir en relativt sett billigare vara. Det här måste ske genom en aktiv skattepolitik, genom att skattesatserna justeras i takt med den ekonomiska utvecklingen. Fru talman! Socialutskottet föreslår nu att riksdagen gör en beställning till regeringen. Vi i socialutskottet väntar oss att regeringen, mera aktivt än hittills, skall ta upp alkoholfrågorna och ta fasta på de goda idéer som finns i motioner här i riksdagen, i socialstyrelsens program och i de program som många nykterhetsorganisationer har utarbetat och därav framställa ett program för en aktiv alkoholpolitik. Jag ber, fru talman, med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan i alla delar.

Fru talman! Vi har egentligen diskuterat alkoholfrågorna hela förmiddagen, och vi är ganska överens. Och som ordföranden i socialutskottet nämnde är vi också ganska överens i socialutskottet — endast tre reservationer har fogats till betänkandet. Ledamöterna i utskottet är överens om att alkoholproblemet är vårt lands största medicinska och sociala problem. Varje år beräknas 6 000-7 000 människor dö en för tidig död i alkoholrelaterade sjukdomar. Vi har länge vetat att alkoholen är en direkt orsak till vissa sjukdomar. Vad som däremot är mera okänt är att alkoholen utgör en bidragande orsak till en rad sjukdoms = Prot. 1989/90:26 tillstånd, och därmed är alkoholen en stor belastning även för sjukvården. 15 november 1989 Därför är det av stor betydelse att insatserna för att minska alkoholkonsum==7 tionen inte bara koncentreras på de stora konsumenterna. Nu gäller det att få ned konsumtionen även bland de s.k. måttlighetskonsumenterna. Alkoholens konsekvenser kan vi avläsa inte enbart i folkhälsan utan kanske ännu mer påtagligt i våldsbrottsstatistiken. Vi har under de senaste åren varit med om många tragiska händelser, allt ifrån mord på gamla människor på öppen gata till misshandel av gravida kvinnor. Vi är alla överens om att detta aldrig kan accepteras, utan vi måste göra något åt denna tragiska situation. Det är meningslöst att skrika efter högre straff och påföljder, om det inte samtidigt görs något åt orsaken. Narkotikan är ett stort problem, som vi med alla medel måste motverka, men på något sätt har alkoholens problem kommit i skymundan på grund av narkotikan. I de flesta fall där våldsbrott förekommit har det funnits droger med. Alkoholen är där mest framträdande, inte för att den är farligare än narkotikan utan därför att den är mer utbredd och även mer accepterad. Därför måste åtgärder vidtas på en mängd områden för att minska konsumtionen och därmed skadorna. Sverige har ställt sig bakom WHO:s mål att sänka alkoholkonsumtionen med minst 25 96 mellan åren 1984 och 2000. Vad som är ytterst beklämmande är i vilka åldrar som konsumtionen ökar, och det är i åldrarna 12-24 år. Kvinnorna har här en framträdande roll. I denna grupp har konsumtionen ökat med 30 26 under åren 1984-1985. Starkölet är starkt dominerande. Det är också häpnadsväckande att så många som 28 Ze uppger att de inte fått någon information om alkohol, narkotika eller tobak i skolan. Den ökade konsumtionen under senare år har gjort det svårare att uppnå det fastställda målet. Utskottet vill ånyo slå fast att målet ligger fast och vill påpeka att det går att uppnå det om man vidtar nödvändiga åtgärder. Utskottet vill också påminna om den minskning på 2296 som skedde 1976-1984. När det gäller ungdomars missbruk vill utskottet peka på betydelsen av att en samverkan sker mellan föräldrar, skola, polis och sociala myndigheter. Kamratstöd är ett förträffligt sätt att motverka en hög alkoholkonsumtion. Detta gäller alla arbetsplatser. Det kan gälla industrier lika väl som här i riksdagshuset. Det får aldrig bli fult att bry sig om andra människor. En stark ökning av antalet restauranger med serveringstillstånd åtföljd av en aktiv marknadsföring av starköl har lett till att en stor del av konsumtionen i dag sker på restauranger. När det gäller marknadsföringen av öl gäller i högsta grad prisfrågan. Det är inte ovanligt att man annonserar med skyltar stående på trottoaren om låga priser på starköl. En gång i tiden tyckte vi att det var bättre att man konsumerade på restaurang därför att priset var dämpande. I dag är det helt annorlunda. Med de lockpriser som förekommer är prisspärren helt borta. Vi vet också att våldet har sin grogrund ute i stora sällskap med stor konsumtion. De senaste undersökningarna visar att det mesta våldet sker i närheten av restauranger. Utskottet är överens med ett antal motionärer från samtliga partier som uttalar sig för en aktivare alkoholpolitik. Regeringen måste enligt utskottet besluta om åtgärder som leder till en sänkning av alkoholkonsumtionen. Be 43 hovet av förebyggande åtgärder och opinionsbildning understryks särskilt vad gäller ANT-undervisningen i skolan. Utskottet anser att skälen för att begränsa ungdomens alkoholkonsumtion nu är så starka att en höjning av åldersgränsen för servering av alkoholdrycker kan övervägas. Utskottet är väl medvetet om att många initiativ tagits genom tillsättandet av aktionsgrupper och bl.a. omorganisation av AN-rådet, som den 1 juli inordnats i socialstyrelsen som ett rådgivande organ i alkoholoch narkotikafrågor. Athena är en annan aktionsgrupp som regeringen tillsatt och som vi har stora förväntningar på, inte enbart därför att man tagit namnet från den grekiska gudinna som var vishetens gudinna och en mästare i krigföring. Vi vet alla att i denna fråga behövs både klokhet och fasthet. Som jag nämnde i början är vi i stort sett överens i utskottet. Men jag vill helt kort nämna två av de tre reservationer som bifogats betänkandet och motivera ett avstyrkande av dessa. Reservation 1 gäller indragning av serveringstillstånd i samband med ekonomisk misskötsamhet och i avvaktan på dom. Utskottet anser att den som har fått ett serveringstillstånd åvilar ett stort förtroende. Det måste finnas rätt att ställa kravet att man inte åsidosätter sina ekonomiska åtaganden. Det måste betonas att det inte gäller normalt ekonomiskt risktagande, som kan sätta även en seriös företagare i en problematisk situation. Vi måste också slå fast att bevisen måste vara starka. Även på grund av att väntetiderna är långa inom rättsväsendet avstyrkes reservationen. Reservation 2 gäller servering på teatrar. Utskottet har avstyrkt denna motion med anledning av att det är av största vikt att beakta vilka signaler riksdagen sänder. Det skulle vara provocerande, eller kanske rättare sagt svårt att förstå, om vi begär att regeringen skall komma med förslag om åtgärder för en dämpning av konsumtionen samtidigt som vi begär att en ny grupp skall få tillstånd för utskänkning. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på de tre reservationerna.
Fru talman! Jag skall inte i detalj gå in på de reservationer som vi har yrkat bifall till, även om jag i och för sig anser att de är viktiga. Men vi kan konstatera att vi är helt eniga i socialutskottet, och förhoppningsvis så småningom också i riksdagen, om att detta är ett problem som vi verkligen skall tackla. Rinaldo Karlsson tar upp reservationen om att dra in ett serveringstillstånd. Detta är inte någonting som man gör i dag bara som en följd av att en person har fällts för en viss sak — om det är ekonomisk brottslighet, skattefiffel, bokföringsbrott eller liknande — utan man kan råka ut för det även därför att man misstänks för brott. Det tycker jag är utomordentligt allvarligt och stämmer väldigt illa med den rättstrygghet som vi faktiskt talar om och som vi förhoppningsvis alla tycker är utomordentligt viktig. Därför vill vi ändra på detta. Jag tror inte att en indragning har någon alkoholpolitisk effekt. Rinaldo Karlsson talade mycket om det problem som i dag uppstår på grund av att restaurangerna inte sköter sig när det gäller den verkliga utskänkningen. Men då är detta det man måste angripa. Då är det orsaken till att man försöker komma åt dessa, inte att de misstänks för någonting helt annat, som inte alls har med serveringen att göra. Alkoholservering vid teatrarna är en symbolfråga, som egentligen inte har någon som helst effekt på alkoholkonsumtionen. De som går på teater i ett annat land kan dricka ett glas vin under pausen, och det har ingen negativ effekt på den allmänna alkoholkonsumtionen. Därför tycker jag att vi mycket väl kunde ha samma möjlighet i Sverige när man har prövat detta, vilket man faktiskt tidigare gjort och gör för tillfället. Jag tror inte att det har någon negativ effekt.
Fru talman! Innan man ger ett tillstånd undersöker man den som skall få tillståndet. Man vill att det skall vara en respektabel människa, och fortsätter att vara det. När vi vet att våra barn besöker sådana ställen, måste det vara en trygghet om vi vet att det är en skötsam människa som har fått tillståndet. Det är inte ovanligt när det gäller andra saker, t.ex. körkort, att man ser på hela bilden av människan. Man behöver inte ha begått trafikbrott för att man inte får ha körkort. Det kan vara helt andra saker, för man ser på den totala levnaden. Så det är fullt klart. Men man får ju inte dra in ett serveringstillstånd på vilka lösa boliner som helst. Det vill inte vi heller. Jag kan i och för sig förstå att det verkar litet löjligt att inte kunna servera vin vid teater. Skulle det ändå vara en alkoholfrämjande åtgärd kan vi låta bli. Som jag sade från talarstolen är de signaler som vi sänder från denna kammare avgörande för människors bedömande. Om vi skulle utöka antalet serveringstillstånd samtidigt som vi försöker genomföra restriktioner, skulle dessa två åtgärder tala mot varandra. Mig veterligen är teatrarna ändå i sig tillfredsställda. Så jag förstår inte varför man över huvud taget skall behöva servera alkohol där. De kan fortsätta sin verksamhet i alla fall.
Fru talman! Ytterligare några ord om att dra in serveringstillstånd. Rinaldo Karlsson gjorde en halv reträtt, vilket jag tycker är positivt. Han talar om här att den som skall få tillstånd skall vara en respektabel människa. Det håller vi alla med om, även om vi tycker att det kan vara litet svårt att definiera vad detta innebär. Men i det ligger att den som får ett tillstånd har ett utomordentligt stort ansvar. Han skall sköta sitt tillstånd, och det skall inte få överskridas på något sätt. Missköter man det genom att servera för mycket och inte hålla sig inom tillståndets gränser, får naturligtvis tillståndet dras in. Men här gäller det någonting helt annat, vilket vi har påpekat i motionen och i reservationen, nämligen att någon misstänks för brottslighet på ett helt annat område. Om man kommer fram till att denna person verkligen har begått en brottslig gärning, skall hon eller han dömas för detta i enlighet med de lagar och regler som finns exempelvis i brottsbalken. Vad vi reagerar emot är när man slår fullkomligt blint inom ett helt annat område. Det finns ju ingen anledning att förbjuda denna person att utöva sitt yrke. För det rör sig om det i praktiken, ifall man drar in tillståndet att bedriva restaurangrörelse, med allt vad det innebär.

Fru talman! Tidigare i dag har våldet debatterats här i kammaren. Det är en tillfällighet som ser ut som en tanke att det följs av en debatt om alkoholproblemen. Egentligen är alkoholen och våldet två sidor av samma mynt. Sambandet kan uttryckas på ett ganska enkelt sätt: Där spriten går in, där går vettet ut. Det har flera gånger understrukits i dag, nu senast av Rinaldo Karlsson, att den största delen av våldsbrotten är betingad av att det finns sprit med i spelet. Allt detta kan styrkas med mängder av statistik. När det gäller uppgifter om alkoholens skadeverkningar och sociala följder är vi väl tillgodosedda. Vi svävar alltså inte i okunnighet rent statistiskt om hur det förhåller sig. Gäller det att finna en syndabock är den i det här fallet inte svår att finna. Det är dessutom både lätt och berättigat att peka ut alkoholen som orsak till oerhört mycket elände och lidande, misär och utslagning, olyckor och våld, hustrumisshandel och barnmisshandel. 300 000-500 000 människor med grava alkoholproblem är ett ofattbart stort antal. Att omsätta det i mänskliga termer är nästan omöjligt, som alltid när det gäller astronomiska tal, men man kan ju koppla på fantasin för att föreställa sig en enda familj, ett enda barn, om man inte är i besittning av egen smärtsam erfarenhet. En sak är säker: Det finns stora mörkertal här när det gäller kunskapen om djupet, bredden och höjden av det lidande som drabbar människor, som är som en kräftsvulst i samhällskroppen och som växer år efter år. Det är ett märkligt faktum att kampen mot detta samhällsonda, trots denna sky av vittnen, är så tam och så försiktig och att den lider av en sådan brist på verkligt patos! Vad som fattas är en ledning med pondus och patos i spetsen för samhällets åtgärder, en ledning som kan samla och inspirera till nära nog ett korståg mot det elände som spriten i så hög grad åstadkommer. Karin Söder var en sådan person som socialminister. Hon tog risker och utmanade opinioner. Hon föreslog åtgärder som inte alltid föll människor på läppen. Hon fick mycken och högljudd kritik för att hon stängde systembutikerna på lördagar. Men många av dem som led i tysthet tackade henne. Alla de familjer som slapp lördagsfyllan sände en tacksam tanke. Riktlinjerna för den nuvarande alkoholpolitiken beslutades, som tidigare har sagts här, år 1977, och beslutet fullföljdes med kraft under de därpå närmast följande åren. Beslutet fattades i stor enighet. Det hade som målsättning att man skulle kunna komma till rätta med alkoholmissbruket och alkoholkonsumtionen totalt i landet.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 En förutsättning för det är att det på ledande håll finns en helhjärtad vilja att föra ut och följa upp stolta målsättningar, som det i och för sig är lätt för oss i riksdagen att vara eniga om. Från 1984 har denna nedåtgående trend tyvärr brutits. Sedan dess är alko = Prot. 1989/90:26 holkonsumtionen på väg uppåt igen. 15 november 1989 Man kommer inte ifrån intrycket att denna ökning av alkoholkonsumtio==Z LL nen kan ha ett visst samband med den litet svalare attityd som har visats från regeringens sida. Regeringen har hanterat alkoholfrågorna med silkesvantar snarare än med rejäla tag. Den enighet i socialutskottet som nu manifesteras i den här frågan måste snabbt resultera i åtgärder som ger avläsbara resultat. Vi i socialutskottet efterlyser en mera aktiv alkoholpolitik. Det är ett enigt utskott som står bakom gjorda tillkännagivanden till regeringen. Med andra ord handlar det om en beställning från riksdagen till regeringen. Det är bra att socialstyrelsen tänker prioritera insatser för att få ned alkoholkonsumtionen. I sitt förslag till handlingsprogram ”Minska alkoholkonsumtionen med 25 96 till år 2000” har socialstyrelsen lagt fram förslag till alkoholpolitiska åtgärder med utgångspunkt i riksdagens alkoholpolitiska beslut år 1977 och WHO-målet. I vår partimotion om alkoholpolitiken understryker vi i centern vikten av att regeringen har ett övergripande ansvar på detta viktiga område och att regeringen också lever upp till detta ansvar. När det gäller våldet på gator och torg har man nu insett att samhället utan stöd från hemmen och föräldrarna står sig ganska slätt. På samma sätt är det här. Utan föräldrarnas ansvar fattas en avgörande länk i den kedja av åtgärder som måste till för att länka utvecklingen rätt. Vad stat, kommun, skola, polis, sociala myndigheter, ja, hela hierarkin av institutioner egentligen gör är att man vädjar till hem, familj och föräldrar. Man åberopar en medborgerlig plikt och en medmänsklig insats. Men det skall noteras att det är familjen och föräldrarna som man nu ber om hjälp. Det är en viktig iakttagelse för framtiden. Den tid är förbi då föräldrarnas roll förminskades och den sociala uppfostran i starkt ökad utsträckning skulle övertas av institutioner samt då föräldrarnas roll som just föräldrar reducerades. Det verkar som om cirkeln börjar slutas. Vi har haft en period av vilsenhet. Det är inte bara föräldrarnas roll i samhället som har ifrågasatts, utan det har också gällt värden och normer som undergrävts och underminerats. Det finns många symtom i samhället på det förfallet i dag — det gäller allt från ficktjuvarnas och cykeltjuvarnas lilla hantering till de stora elefanterna, vilkas dans i den porslinsbutik som samhällets värden och normer utgör hörs och syns vida omkring. Nu ber alltså samhällets representanter, med statsministern i spetsen, hemmen och föräldrarna att ta sitt ansvar. Men många av de barn och ungdomar som råkar illa ut kommer från missbrukarhem. Läkare, socialarbetare och poliser har i många sammanhang omvittnat att välfärden är mycket låg bland missbrukarna och deras anhö riga. Barnens och ungdomarnas situation i missbrukarhemmen har ytterligare försämrats under de senaste åren i takt med att antalet kvinnor som missbrukar alkohol har ökat. Rosa Östh och jag har i flera år — och även andra i riksdagen har gjort det — begärt en kartläggning av alkoholmissbrukets sociala och ekonomiska skadeverkningar för missbrukarnas familjer och om 47 givning för att få ett bättre underlag för samhällets åtgärder. Mycket kompetenta forskare inom barnmedicin och barnpsykiatri har utarbetat projektplaner för genomförandet av sådana kartläggningar. Barnens mycket utsatta situation i missbrukarhem är ett bortglömt problem i välfärdssamhället Sverige. Med all sannolikhet döljer sig här en verklighet, som ingen gärna kan vara oberörd av när den väl blir känd. Vi återkommer till frågan i januari. Kanske är det då äntligen dags att få en enighet om förslaget till en kartläggning på detta område. Vad socialutskottet efterlyser är konkreta åtgärder för att få en varaktig sänkning av alkoholkonsumtionen. Som utgångspunkt framhåller man det alkoholpolitiska beslutet från 1977. Arbetet med att bekämpa missbruket av alkohol och narkotika var ett prioriterat område under de borgerliga regeringsåren.

Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 2.

Fru talman! Jag har inga andra yrkanden än de som alla andra har — bortsett från moderaterna. Också jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan. Vi är väldigt överens i den här frågan. Det mesta är redan sagt, så jag vet inte riktigt vad jag skall säga. Det är möjligt att hela debatten på något sätt är symbolisk. Alla vill vi ju, trots att vi är så överens i denna fråga, gå upp och så att säga tala för varan för att visa på att frågan är för viktig för att bara läggas till handlingarna utan någon egentlig debatt. Debatten får mot den bakgrunden ses som ett understrykande från socialutskottets samtliga ledamöter av att en aktiv alkoholpolitik är någonting som vi alla eftersträvar. Jag instämmer i vad tidigare talare redan har sagt. Det behövs alltså en vetenskaplig undersökning av barnens situation i missbrukarfamiljer. Jag vet att det finns förslag när det gälller sådana undersökningar. Jag tycker också att det skulle vara värdefullt om de kom till stånd. Vpk har också skrivit en motion i den här frågan, som i utskottets betänkande behandlas lika välvilligt som alla andra motioner. Den är ganska allmän, och det enda jag tänker göra här i dag är att konkretisera litet mera vilka åtgärder som vi tycker är viktiga och som vi kan ställa oss bakom. I grunden vill vi peka på att det framför allt handlar om förebyggande, strukturella åtgärder, som förbättrar samhällsklimatet och bryter sönder möjligheterna till sociala missförhållanden över huvud taget. Det förebyggande arbetet är mycket långsiktigt, och man kan inte besluta om det i en hast. Samtidigt som detta långsiktiga arbete pågår är det en del åtgärder som kan vidtas på kortare sikt och som vi planerar att återkomma med förslag om under den allmänna motionstiden. Det gäller dels åtkomligheten och exponeringen, dels trafikområdet, dels ungdomssituationen och dels arbetslivet. Hur man än ser på problemen med totalkonsumtion och vad de innebär för våld, alkoholrelaterade sjukdomar och allt det elände som flera talare tidigare har nämnt, kan man inte komma ifrån att tillgången och exponeringen ökar konsumtionen. Det finns i dag många som tjänar grova pengar på droger, och det gäller också alkoholen. Det är inte någon tillfällighet att antalet krogar har ökat med 100 96 på tio år, och de har blivit mycket skickliga på att marknadsföra sig. Rinaldo Karlsson tog upp exemplet med lockpriser, och det är ”happy hours” på många ställen. Den tillgängligheten påverkar naturligtvis konsumtionen. Därför måste tillsynen effektiviseras, så att det blir en sanering på restaurangmarknaden. Inom trafikens område är det viktigt att ta upp alkoholen. Det görs av andra utskott och i andra betänkanden, men vi vill ändå från vpk deklarera att vi är för en moralisk nollgräns i trafiken, också till sjöss — det är inte minst viktigt att säga efter de olyckor som vi har bevittnat under senare tid. Ungdomstiden, som många har pekat på, är en mycket känslig tid. Den ökade konsumtionen inom framför allt ungdomsgrupperna gör att det i dag är motiverat att höja åldern för utskänkning, så att det blir samma åldersgräns på restauranger och Systembolaget. I det sammanhanget är det också intressant att höra på dem som förespråkar alkoholoch drogfria alternativ för ungdomar. I morse debatterades också möjligheterna för ungdomar att träffas på ställen som inte är restauranger och där det inte förekommer försäljning av alkohol. Ett sådant ställe är fritidsgårdarna. Margö Ingvardsson talade om den ekonomiska politik som både regeringen och de borgerliga partierna väljer att föra och som innebär att bl.a. fritidsgårdar och andra ställen som skulle kunna vara bra miljöer för ungdomar tvingas stänga. Detta är möjligen det område där partierna inte är överens. Vi är överens om att det här är viktiga frågor och att vi måste göra någonting. Vi har enat oss om det beställningspaket som betänkandet utgör. Vi är däremot inte överens om hur det kommer sig att dagens situation har sprungit fram. Vi är framför allt inte överens om hur de åtgärder som vi vill vidta skall finansieras. Den ekonomiska politiken och nedrustningen av den sociala sektorn i samhället innebär stora problem för just de grupper och de människor som vi pratar om. Det är märkligt att höra att samtliga är överens om att vi måste vidta åtgärder och att vi har ett samhälleligt ansvar, när det samtidigt förs en ekonomisk politik som innebär att möjligheterna utarmas. Jag kan som exempel ta Citygruppen i Stockholm, som gör ett mycket betydelsefullt arbete för bl.a. ungdomar och missbrukare men som hotas av nedläggning därför att det måste göras besparingar. Eftersom det här är en frivillig förebyggande verksamhet — det finns inte någon tvingande lag som säger att kommunen måste upprätthålla den — kommer verksamheten att skäras ned. Detta skall jämställas med den ekonomiska politik som innebär att man skär ned frivilligt förebyggande arbete och sådana alternativ för ungdomar som skulle kunna förbättra situationen. Det är tyvärr en ekonomisk politik som samtliga andra partier har ställt sig bakom i denna riksdag, och det beklagar jag djupt. I övrigt är jag glad över att vi är så överens i själva sakfrågan.

Fru talman! Riksdagen är enig om att minska alkoholkonsumtionen med en fjärdedel från 1980 fram till år 2000, därför att detta är WHO:s mål som Sverige har ställt sig bakom. Härmed yrkar jag bifall till yrkandena i utskottets betänkande, med tryck på aktiv alkoholpolitik.

Vi har helt enkelt inte längre råd, vare sig ur mänsklig eller ur ekonomisk synpunkt, att blunda för alkoholens verkningar. Jag vill också markera vad tidigare talare har sagt. Per Stenmarck talade om konkreta åtgärder mot alkohol, och enligt mitt sätt att se måste alkoholpolitiken verkligen bestå av konkreta åtgärder, annars händer ingenting. Det är just aktiv alkoholpolitik som behövs, inte allmänt svepande och till intet förpliktigande formuleringar. Daniel Tarschys uttryckte mycket väl att det skall göras en kraftsamling, en intensifiering, och att det måste tas fram en mängd olika uppslag och aktiv information. Vi är verkligen eniga i socialutskottet. Jag håller med Rinaldo Karlsson om att det behövs både klokhet och fasthet i alkoholfrågan. Pallas Athena är en mycket bra symbol. Signalerna från regering och riksdag skall vara kristallklara i alkoholhänseende, och därför är utökade tillstånd, t.ex. på teatrar, helt fel signaler. Ulla Tillander sade att det finns stora mörkertal i alkoholfrågorna. Ja, och låt oss därför släppa in ljuset! Vi vill väl göra någonting åt situationen. Låt oss se hur det ser ut i alla skrymslen och hörn — det är viktigt med mycket konkreta åtgärder. Gudrun Schyman och jag är rörande eniga om att lockpriser på alkohol verkligen är fel signaler.

Fru talman! Det behövs riktade insatser för att minska alkoholkonsumtionen bland vissa grupper, t.ex. barn och ungdomar, kvinnor och bilförare. Jag skall koncentrera mitt inlägg på en sådan grupp, nämligen de etablerade alkoholisterna.

Det här är en brokig samling, men de har en sak gemensam. I nyktert tillstånd är de i allmänhet ofarliga. När hjärnskadorna har nått tillräckligt långt får de s.k. dåligt ölsinne och står därför för en mycket stor del av de grova våldsbrotten i samhället. Där är ungdomar som misshandlar och mördar ute på gatan, en stor del av rattfylleristerna och framför allt de som står för den största och ofta dolda gruppen våldsbrott, de som misshandlar inom hemmets väggar. I mitt arbete som barnläkare har jag framför allt haft vardagskontakt med den sista gruppen. Vi har sett hur barnen har brutits ned och anat hur det ligger till i prästgården, i den prydliga förortsvillan eller i hyreskasernen och känt vanmakten över att förstå men inte kunna ingripa, eftersom alla inblandade är så angelägna om att dölja problemet och hålla en snygg fasad utåt. I en undersökning var 75 96 av 7-9-åringarna så störda och stökiga när de kom från alkoholisthem att de inte klarade av skolundervisningen, trots att de var normalbegåvade. Redan i tonåren var 25 90 av pojkarna socialt utslagna. I den här gruppen har vi många av de s.k. värstingarna. Bland kontrollbarnen var det här beteendet mycket ovanligt. Man måste därför utgå ifrån att det var missbruket i hemmet som stod för denna beteendestörning. Vid en intervju av 200 vuxna alkoholistbarn uppgav 60 276 att de hade misshandlats hemma, 30 26 av flickorna att de hade blivit utsatta för incest. I Sverige har vi hittills nästan helt struntat i misshandeln av äldre i hem men. I Norge beräknas I 96 av åldringarna bli utsatta för upprepade skador genom våldshandlingar i hemmet. Här är det också i allmänhet alkoholisterna, ofta de egna barnen, som utför våldsbrotten. Det finns ett säkert sätt att minska konsumtionen bland alkoholister, framför allt bland den största gruppen — de som är dolda alkoholister för alla utom för de allra närmaste — och det är att göra det krångligare att komma över stora mängder alkohol. Det finns så mycket, både svensk och internationell, forskning om att detta har effekt att ingen som är seriös kan förneka det längre. Leif Lenke visade också i sin doktorsavhandling nyligen att restriktioner leder till en betydande minskning av framför allt det grova våldet. Det här ligger bakom mina motioner om möjlighet i vissa fall att avstänga från inköp på Systembolaget och att införa ett treårigt försök med inköpsbegränsning. För detta behövs ett stöd i allmänna opinionen, och jag hävdar att det stödet inte är svårt att få, om man genom en bred information klargör hur förhållandet är. Redan nu är det ju 200 medicinprofessorer, 6 000 läkare, sjuksköterskeförbundet, en stor del av poliskåren och 250000 enskilda som har begärt detta, liksom en rad nykterhetsorganisationer och kyrkosamfund. Också ute i kommunerna börjar man att vakna. I Göteborgs och Marks kommuner samt i Älvsborgs läns landsting har ett treårigt försök med inköpsbegränsning föreslagits. Det finns alltså majoritet för detta i de kommunerna. Läkarsällskapets alkoholkommitté tar också upp detta. Den skriver under p-4 i sitt aktionsprogram att den vill verka för en vetenskaplig utvärdering av försök med begränsningsåtgärder. De kommenterar att de med intresse har tagit del av kommitténs förslag om inköpsbegränsning och funnit att dessa synpunkter har ett stort stöd just inom läkarkåren. Det känns bra med enigheten i utskottet och med de kraftfulla skrivningarna om en aktivare alkoholpolitik, och det är bra att regeringen ger till känna att ökade restriktioner också är bland de åtgärder som måste övervägas, inte minst för de drabbade barnens och för våldsoffrens skull. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Detta är, vilket sagts tidigare, socialutskottets första betänkande sedan ändringarna i riksdagsordningen medförde att detta utskott skall handlägga de här frågorna. Det är glädjande att konstatera att det är ett utomordentligt bra betänkande, där enigheten kring 1977 års alkoholpolitiska beslut manifesteras från alla partierna. Det har för oss som är litet extra engagerade i alkoholfrågan under årens lopp ibland kunnat ifrågasättas om 1977 års beslut verkligen håller och slår igenom i handlandet. Därför är det utomordentligt bra att utskottet i detta betänkande slår fast att det är en aktiv prispolitik, restriktioner och opinionsbildning som skall vara huvudinslagen i en aktiv alkoholpolitik, naturligtvis tillsammans med socialpolitiska insatser i verkligt vid mening, liksom också vård och behandlingsinsatser, till vilka utskottet senare skall återkomma. På det här sättet slår man återigen fast sambandet mellan totalkonsumtio nen och omfattningen av sociala och medicinska skador. Det är enligt min mening det sambandet som är den stora landvinningen ur alkoholpolitisk synpunkt i 1977 års beslut. Det ger möjligheter att angripa alkoholkonsumtionen i verkligt vid mening. Man slipper koncentrationen, både i debatten och bland åtgärderna, till dem som är alkoholskadade eller till andra grupper som är lätta att utsätta för mer eller mindre repressiva åtgärder. Alkoholproblemets lösning blir på det sättet en angelägenhet för alla människor i vårt samhälle, för alla alkoholkonsumenter. Det tror jag är mycket viktigt för att man skall nå resultat. Det är också bra att utskottet ställer kyrkan mitt i byn genom att återigen konstatera att alkoholproblemet är vårt största medicinska och sociala problem. I den mediala debatten har det ofta på senare år blivit en överbetoning av narkotikaproblemen. Jag vill på intet sätt förringa problemen kring narkotikan, men det är, precis som utskottet här säger, alkoholfrågan som är vår största medicinska och sociala fråga. Det är bra att man konstaterar det och på så sätt får möjligheter att agera utifrån de utgångspunkterna. Herr talman! Tidigare på förmiddagen i dag har sambandet mellan våld och alkohol diskuterats. Bl.a. Leif Lenkes doktorsavhandling har klart visat på det här sambandet. Men det finns också många andra undersökningar och erfarenheter som klart visar att om man kan minska tillgången på alkohol, minska alkoholkonsumtionen, får man också förbättringar avseende våldet. Jag vill också ta tillfället i akt att berömma socialborgarrådet i Stockholm, Karin Jonsson, för hennes förslag häromdagen. Hon ansåg att det faktiskt fanns för många serveringstillstånd, för många krogar, i Stockholm och att detta hade ett samband med alkoholproblemen och våldet. Hon råkade ut för vad många andra debattörer råkar ut för när det gäller alkoholfrågan, nämligen att få löpa gatlopp i pressen. Det hette att hon ingenting begrep av de här frågorna när hon ville angripa den ölkultur som man från olika intressegrupper försöker etablera. Jag tycker det är bra att Karin Jonsson fullföljer den tradition som också hennes företrädare Inger Båvner följde — att ha ett engagemang på dessa sociala områden och peka på att alkoholen är ett problem. Herr talman! Till sist vill jag något beröra föreningslivets möjligheter och insatser. Det finns i betänkandet ett avsnitt som handlar om alkoholfria miljöer. Och det är utan tvivel så att man ute i landet, och även i Stockholm på många håll, för ungdomar i framför allt åldern 15-18 år saknar möjligheter till ett hyggligt nöjesliv, möjligheter till dans och annan förströelse. Förr i världen — om man nu får tala om ”förr i världen” — svarade ju föreningslivet för mycket av detta. De samlingslokalsorganisationer som finns — Bygdegårdarna, Folkets hus, Våra gårdar — har ett stort antal väl fungerande lokaler som skulle kunna användas i betydande utsträckning för att skapa just de alkoholfria miljöer som utskottet här talar om. Sådana miljöer är också nödvändiga för att man skall kunna ge ett alternativ till många av de ungdomar som i dag saknar möjligheter eller är hänvisade till restaurangernas nöjesliv, där framför allt ölet flödar i alltför stor utsträckning. Jag har i den här debatten velat peka på vilka möjligheter vi har med dessa lokala resurser och de föreningar som finns runt om i landet och som kan bedriva en verksamhet om man får ett hyggligt stöd från samhällets sida.

Herr talman! Gudrun Schyman inledde sitt anförande med att säga att den grupp talare som nu stod på rad egentligen kanske deltog i debatten bara av symboliska skäl. Och det är möjligt att det är så, men det är faktiskt inte så bara med denna symbolhandling — att visa att det finns en bred politisk enighet i en fråga som är en av de allra största frågorna för samhället. Det finns annars en risk, som har kommit till uttryck i flera tidningsartiklar som jag har sett under senare tid. Med stora rubriker står i landsortspressen att det finns en misstro mot beslutsfattarna i riksdag och regering när det gäller viljan att minska alkoholkonsumtionen. För att vi skall kunna uppnå riksdagens och Världshälsoorganisationens mål att minska alkoholkonsumtionen måste det alltså finnas en tilltro. Och vi har naturligtvis här i kammaren ansvaret för att se till att det finns en tilltro, en tro på att vi människor har makt att ta oss ur alkoholberoendet — både det kulturella och det medicinska. Därför tror jag att den symbolhandling som såväl Gudrun Schyman som jag och många fler här har deltagit i har en verklig betydelse. Sambandet mellan totalkonsumtionen och skadorna frilades på ett utomordentligt sätt inför 1977 års alkoholpolitiska beslut. Jag håller gärna med Göran Magnusson om att den landvinningen tål att framhållas fler gånger. Bakom 1977 års beslut låg också prismekanismens betydelse för konsumtionen. Därmed kunde prisnivån höjas. Restriktionernas betydelse klarlades. Det banade vägen för lördagsstängt på Systemet. Insikten om det viktiga i att föregå med gott exempel ledde till att de offentliga representationerna blev spritfria och till att man tog bort företagens möjligheter att dra av vid representation. Mellanölet togs också bort. Det kostade när det gäller statskassans inkomstkonto och innebar litet förargelse för bryggerierna, men det räddade en ungdomsgeneration. Det har gjorts en kraftig informationsinsats. Staten förutsätter att folkrörelser och ideella organisationer talar samma språk som staten bör tala, nämligen att avhållsamhet från alkohol är ett grundläggande element när det gäller människors samvaro med varandra. Detta har inte minst kommit till uttryck under förmiddagens debatt om våldet, där ju alkoholen har stor betydelse. Om vi skall kunna begränsa alkoholkonsumtionen och uppnå Världshälsoorganisationens mål — och vårt eget här i riksdagen uppsatta mål — och uppnå trovärdighet i samband därmed, måste vi få en bred och täckande åtgärdskalender. Vi måste slå in på en ny väg med restriktiv tillståndsgivning. Som påpekats har tillståndsgivningen ökat här i Stockholm, men också i vissa andra län. I mitt eget hemlän har den ökat med 20 26 på senare år. Samtidigt minskar ju kontrollresurserna hos länsstyrelserna och ute i kommunerna. Rinaldo Karlsson pekade på utskänkningens faror. Det är väl värt att ytterligare poängtera hur viktigt det är att inte staten talar med dubbel tunga i denna fråga. När det gäller det förebyggande arbetet med ANT i skolan och det förebyggande arbetet på arbetsplatserna har t.ex. nykterhetsorganisationerna och de fackliga organisationerna tagit initiativ. I nykterhetsorganisationer nas kampanj, som nu har rullat i gång, om alkohol som hinder på arbetsplat — Prot. 1989/90:26 sen, understryks att alkohol leder till stora faror för arbetsskador och 15 november 1989 olyckor i arbetslivet. Det gäller dels den ”normala” alkoholkonsumtionens. GG faror, dels den ökade risk i arbetslivet som alkoholkonsumtionen leder till. Vi måste fortsätta att använda prisinstrumentet, se till att priset på alkohol ökar — och väl i takt med inflationen på andra varor. Detta är viktigt även med hänsyn till tänkbara mörkertal — hembränning osv. Jag tror att vi också från samhällets sida måste ha en restriktiv grundinställning. Det borde leda till att vi avskaffar möjligheten till ”tax free” alkohol. Det är en möjlighet som ju ibland betraktas som närmast helig. Dess värre har ju regering och riksdag gjort andra avsteg i detta sammanhang. Men på sikt bör vi ta den chans som öppnar sig så småningom — att avskaffa den tullfria spriten, som ju är en rabatt på det pris som vi egentligen sätter här i riksdagen. Att begränsa ölförsäljningen är också en angelägen åtgärd. Och att föregå med gott exempel är mycket viktigt. Sverige kan aldrig bli en alkoholfri ö i världen. Men det är angeläget att det finns fem alkoholfria öar i Sverige — trafiken, arbetslivet, ungdomsåren, graviditetstiden och vården av alkoholskadade. Alla dessa områden skall vara alkoholfria, det borde vi kunna vara överens om.

Herr talman! Bara en liten replik till Anders Castberger: När jag sade att den här debatten kanske är symbolisk, så menade jag inte något negativt med det. När vi är så rörande överens i utskottet, vill vi naturligtvis också föra det till torgs, och det här är ett sätt att göra det — även om vi som sagt inte står emot varandra i den här striden. Däremot beklagar jag att den mycket breda och genuina enigheten inte följts av en enighet om den ekonomiska politiken, så att vi kan göra någonting ordentligt åt alkoholproblemen genom att satsa på det förebyggande arbete som enligt vår mening är helt nödvändigt och avgörande när det gäller de här frågorna.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att jag också tog upp frågan om symbolhandlingen som en viktig faktor för att just öka och kanske återställa tilltron från allmänhetens sida till oss här i kammaren och till övriga som har ansvar för alkoholpolitiken i samhället. Jag framförde alltså inte heller någon kritik mot denna symbolhandling — det jag sade var snarare en ytterligare uppbackning av uttalandena om hur viktigt detta är.
Herr talman! Den här debatten har kommit att fungera som ett allmänt vittnesbörd, och det är naturligtvis viktigt. Alla har understrukit att det är bra att vi är eniga i den här frågan, och så är det ju, i varje fall när det gäller huvuddragen i socialutskottets betänkande i dag. Nu skickar vi en lång lista till regeringen med krav på åtgärder. Vi begär att regeringen så småningom skall föreslå åtgärder mot ungdomslangning 55 och åtgärder när det gäller opinionsbildning ute på skolorna, när det gäller stödjande arbete på arbetsplatser, när det gäller missbruk av teknisk sprit och mycket annat. Det är två saker som inte får glömmas bort i sammanhanget. Jag tänker då först på det dolda missbruket, som många har talat om. Glömmer vi bort det dolda missbruket, glömmer vi bort barnen i sammanhanget, och det är egentligen de som drabbas allra hårdast. Det är många gånger människor i familjer med en utåt sett socialt etablerad situation som på olika sätt lyckas dölja sitt missbruk. Jag har en mycket bestämd känsla av att det är just i det sammanhanget som barnens situation är allra svårast. Jag tror också att det är viktigt att vi inte glömmer bort de stora konsumenterna av alkohol, de 10 96 som konsumerar 50 26 av all sprit. Kommer vi inte åt dem kommer vi inte heller åt den totala konsumtionen. Vi har i dag inga riktiga redskap för att ta itu med detta, och det tror jag att vi måste försöka skaffa oss. Allra sist skulle jag bara vilja rikta en kort fråga till socialdemokraternas talesman i debatten, Rinaldo Karlsson. Min fråga är: Detta är ju en beställning till regeringen. Finns det någon möjlighet att ange en tidsplan? När kan regeringen återkomma till riksdagen med detta? Jag tror att vi alla är överens om att det är utomordentligt viktigt att det kan ske så snart det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Vi kan inte i den här frågan lika litet som i alla andra frågor där det har gjorts beställningar — ange något datum. Regeringen måste få chansen att komma fram till vilka som är de riktiga åtgärderna, och det får ta den tid det tar. Huvudsaken är att beställningen är gjord, och den skall också följas upp.

Herr talman! Även i detta betänkande gör socialutskottet en enhällig beställning, men nu av något mindre omfattning. Här gäller det frågan om allmänna arvsfondens verksamhet. Arvsfonden är ju sedan 1928 den fond som får hand om kvarlåtenskapen efter dem som avlider utan att ha egna arvingar eller testamentstagare. Fondens pengar används till två mycket snävt definierade ändamål, nämligen främjande av vård och fostran av barn och ungdom samt omsorg om handi kappade. Det är mycket viktiga ändamål, och arvsfondens pengar spelar stor — Prot. 1989/90:26 roll, inte minst för föreningslivet i Sverige och för verksamhet bland barn, 15 november 1989 ungdom och handikappade. a ERS TEE Det har ibland hos regeringen funnits en tendens att tolka dessa regler mycket fritt och bevilja bidrag till syften som ligger utanför lagens bestämmelser. Riksdagen har därför då och då haft anledning att erinra regeringen om de regler som gäller. Även i det här betänkandet påpekar socialutskottet försynt att pengar inte skall gå till uppgifter som åligger stat och kommun — detta mot bakgrund av att en mycket stor del av arvsfondens medel används just till verksamheter som bedrivs av statliga och kommunala myndigheter. Den enhälliga beställningen, herr talman, gäller en redovisning av hur arvsfondens medel används. Vi tycker i socialutskottet att det är rimligt att riksdagen årligen får en redovisning av de beslut som har fattats om medelsanvändningen. Vi hemställer därför om att en sådan redovisning ges framöver. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som Daniel Tarschys nyss sade har utskottet enats kring ett tillkännagivande till regeringen med begäran om en redovisning av hur arvsfondens pengar används. Det har tidigare diskuterats, och det är angeläget att vi får en sådan. Vi skall väl inte från riksdagens sida tala om vilken form en sådan redovisning skall ha, men det är klart att en årlig redovisning i samband med budgetpropositionen skulle ge riksdagen en redovisning av det innehåll som vi är överens om. Den andra fråga som tas upp i den motion från folkpartiet som behandlas i utskottsbetänkandet gäller reglerna och ändamålen. Daniel Tarschys menar att regeringen blivit allt friare i sin bedömning och ibland kanske också befinner sig ute på litet hal is i sina ställningstaganden. Med en redovisning från regeringens sida får vi då ett underlag för att diskutera huruvida man ordentligt följer bestämmelserna eller inte. Utskottet har också tolkat de regler som gäller allmänna arvsfonden på det sättet att pengarna i huvudsak skall gå till frivilliga och ideella insatser. Herr talman! Folkpartimotionärerna menar att regeringen inte längre skall betala ut de här pengarna utan överlåta det till en särskild parlamentarisk styrelse. Vi vet ju hur det är, Daniel Tarschys, när man skall ha en oberoende styrelse: Då skall det också finnas oberoende tjänstemän och oberoende byråkrater, och snart har vi en dyr byråkratisk organisation för det här. Utskottsmajoriteten har uttalat att det kanske inte är någon särskilt bra ordning. Däremot har ju regeringen möjlighet att delegera, om man tycker att man har för mycket detaljfrågor att ta ställning till. Ja, det är inte bara så att regeringen har den möjligheten — riksdagen har också, när verksledningspropositionen behandlades, uttalat att det är angeläget att man inte styr så mycket i detalj utan överlåter till myndigheterna att fatta detaljbeslut. Det finns alltså möjligheter för regeringskansliet att företa förändringar när det gäller detaljstyrningen, om man önskar göra det. 3 Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Socialtjänstlagen är en ramlag som ger stor frihet för kommunerna att utforma insatserna efter de lokala behov som finns i olika kommuner. Detta ställer givetvis krav på att det sker en ordentlig uppföljning, så att inte alltför stora orättvisor sker för de enskilda människorna beroende på var de bor någonstans. Begreppet skälig levnadsnivå i 6§ socialtjänstlagen har vållat stor diskussion ända sedan socialtjänstlagens tillkomst. Till en början rådde väldigt stor olikhet. Normen var låg i den mån normer fanns ute i kommunerna. Vi har haft en utveckling under de år som socialtjänstlagen har funnits. I dag har samtliga kommuner vägledande normer. De allra flesta kommuner har normer som följer basbeloppet. Det är också vanligast att man har en norm, en bruttonorm. Man ger alltså den enskilde stor frihet att själv använda det bidrag som samhället ger. Det gör att människorna själva kan utforma sina liv och ger dem större självständighet. Då vill jag säga att det fortfarande i dag, 1989, finns en del olikheter kvar beroende på var man bor i Sverige, och det är otillfredsställande även om utvecklingen har varit positiv. Vad har bidragit till den positiva utvecklingen, nämligen att det trots allt är betydligt rättvisare i dag än det var tidigare? Ja, framför allt två saker. Ett par regeringsrättsdomar har sagt att riksskatteverkets beräkning av existensminimum skall vara utgångspunkten då kommunerna beräknar sina socialbidrag och naturligtvis de allmänna råd som socialstyrelsen gav ut 1985, tror jag, och som bygger på konsumentverkets hushållsbudgetar. Detta har bidragit till en jämnare normnivå. Motionärerna från vpk vill ha en riksnorm som skulle bli lika över landet. Detta vore ett brott mot de tankegångar som finns i socialtjänstlagen. Men inte bara det. Det skulle sannolikt bli en norm som skulle bli den lägsta möjliga. Det finns ju i dag även kommuner som betalar ut en högre norm än t.ex. socialstyrelsens allmänna råd. Möjligtvis skulle det också inverka menligt på det som faktiskt gäller för den enskilde i fråga om biståndsbedömningar, nämligen att det trots att vägledande normer finns ute i kommunerna skall vara en individuell bedömning. Normerna skall vara vägledande. I åtskilliga fall är det faktiskt så, att det till enskilda individer med vägledande normer betalas ut ett högre ekonomiskt bistånd på grund av den enskildes behov. Utskottet anser att det finns skäl för socialstyrelsen att också i fortsätt — Prot. 1989/90:26 ningen följa den här utvecklingen, så att den fortsätter mot en enhetligare 15 november 1989 och därmed också en högre normnivå. IN) EET a SSR Jag skall kommentera också en annan motion från vpk. Det gäller det ekonomiska stödet till asylsökande. Motionärerna vill att detta inte skall innebära att man inte kan få ekonomiskt stöd enligt socialtjänstlagen. Det ekonomiska stödet åt asylsökande är lägre än det bistånd som i allmänhet finns ute i kommunerna — helt naturligt, eftersom de asylsökande har bostad och har allt det som hör bostaden till. Det gör i de allra flesta fall socialbidraget överflödigt. Men socialutskottet har tidigare sagt och säger i det här betänkandet, vilket också är den praxis som tillämpas, att detta inte innebär någon begränsning av socialtjänstlagens tillämpningsområde. Kommunerna har fortfarande det yttersta ansvaret för alla de invånare som finns i kommunen. Det gäller också de asylsökande. Man har att göra en individuell bedömning i det fall en enskild söker bistånd. Sedan är också biståndet i socialtjänstlagen betydligt vidare än det ekonomiska biståndet. Det kan ju i många fall vara annat bistånd som kan komma ifråga. Till sist skall jag kommentera motionen om sexuella övergrepp mot barn — huvudsakligen rör motionerna dem. Vi hade ju en liknande debatt för nästan ett år sedan. Då menar jag att vi var i huvudsak överens, även om det fanns ett antal reservationer som ville ge regeringen till känna olika saker. Jag anser ändå att vi vid det tillfället i sak var överens, egentligen. Jag menar att vi i sak är överens vid det här tillfället också, om vi ser på sakfrågorna. Vad är vi då överens om? Till att börja med är det ju ett allvarligt problem. Därom är vi alla ense. Vi är överens om att det fordras åtgärder, genomtänkta och så snabba åtgärder som möjligt. Vilka åtgärder fordras då? Jo, framför allt en kunskapsspridning hos de handläggare som finns hos olika myndigheter som har hand om de här frågorna. Man skall få ta del av de kunskaper som finns i Sverige rörande handläggning av de här fallen. En annan sak som måste förbättras är sambandet mellan olika myndigheter, och här är olika myndigheter berörda. Det är socialtjänsten, polisen, barnpsykiatrin, sjukvården i övrigt och kanske ibland ännu fler. Dessutom är det kanske så att lagarna på det här området måste skärpas. På alla de här områdena pågår saker och kommer åtgärder att vidtas med det allra snaraste. Det pågår ett samarbete runt om i landet. I betänkandet finns nämnt två stycken modeller, Eskilstunamodellen och Östgötamodellen, men det pågår mer av samarbete runt om i Sverige än i just de här områdena. En annan arbetsgrupp inom BRÅ följer arbetet på det här området och har när det gäller forskning och kartläggning redan gett ut två delrapporter. Nu till årsskiftet kommer man att framlägga förslag om bl.a. formerna för samarbete mellan olika myndigheter. Socialstyrelsen har sagt sig skola utfärda allmäna råd rörande handläggningen av dessa ärenden grundat på detta förslag från BRÅ. Detta kommer då att bidra till en kunskapsspridning över landet när det gäller handläggningen av de här ärendena. Det kommer sannolikt också att beröra de samarbetsfrågor som jag var inne på tidigare. 59 BRÅ kommer att fortsätta sitt arbete och utvidga sitt projekt till barnmisshandel i allmänhet och brott inom familjerna. Inom justitiedepartementet har det under året utarbetats en promemoria med förslag om ändringar i brottsbalken. Det är fråga om skärpningar. Promemorian har varit ute på remiss och är nu föremål för beredning. Dessutom har man beställt en kartläggning av våldtäktsbrottens omfattning. Jag menar egentligen att allt detta visar att saker är på gång, förutom alla de saker som pågår ute i kommunerna, t.ex. kvinnojourernas arbete och annat som ju verkligen är mångfasetterat och omfattande. Därför är det egentligen överflödigt att ge regeringen detta till känna i det här avseendet. Vi är överens i sak. Regeringen och en del andra myndigheter har saker på gång, och det kommer förslag. Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 5 med undantag av mom. 8. Där yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2i betänkandet, som alltså handlar om rättvisa socialbidrag och ekonomiskt stöd till asylsökande. I övrigt yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens skrivningar. Det kan tyckas märkligt att vi håller på och tjatar om det här med socialbidrag. Det är ju inte längre så ”inne” att göra det — märkligt nog. För ett par år sedan var det braskande rubriker på tidningarnas första sidor: Över en halv miljon människor i Sverige är beroende av socialbidrag i någon form, dessutom under längre perioder. Då talade man om nyfattigdom, man tillsatte krisgrupper och det var ett väldigt ståhej — som det ofta kan bli i det här landet i en fråga i taget. I dag talar man inte alls om detta, trots att det fortfarande är mer än en halv miljon människor som är beroende av socialbidraget. Det är därför som det är viktigt att se till att det socialbidrag som alla är berättigade till också utbetalas på ett rättvist sätt. Nu säger Jan Andersson att skillnaderna är otillfredsställande. Det är vi överens om. Jag vet att man i utskottsmajoriteten tycker att skillnaderna skall rättas till av sig självt, att utvecklingen går åt det hållet osv. så att det skall klara sig ändå. Nu är det emellertid inte så. Om man studerar hur siffrorna fördelar sig med olika procentsatser osv. — det är inte meningen att hålla någon längre sifferexercis här — så finner man att bedömningen av vad som är skälig levnadsstandard faktiskt varierar ganska kraftigt mellan kommunerna. Även bedömningen av vad som skall ingå i begreppet skälig levnadsstandard varierar. En del kommuner skor sig verkligen, på bekostnad av socialbidragstagarna, genom att räkna in saker i normbeloppen som inte rätteligen hör dit. Man räknar in resor, handikappersättningar osv., man använder korttidsnormer när man borde ha använt långtidsnormer — det finns en flora av medvetna eller omedvetna felräkningar. Det är viktigt att undvika sådant. Jag tror att vi är överens i sak, Jan Andersson, om att det vore bra om det inte såg ut på det här sättet. Motiveringen för att inte göra någonting åt det tycker jag är litet väl krystad, nämligen att detta skulle innebära ett brott mot socialtjänstlagen och försvåra en individuell bedömning. Så kan inte vara fallet. Finns det en grundnorm som man måste hålla sig till så är man fullt fri att göra en individuell bedömning och fylla på uppåt — om det är det man vill. Det vi är ute efter är att få en grundnorm som man absolut inte kan understiga, så att denna rättvisa finns i botten. Något sådant finns inte i dag — därav vår motion. Inte heller asylsökandes rätt blir tyvärr i praktiken tillgodosedd i alla kommuner. Det finns fortfarande kommuner som avslår utan någon som helst individuell bedömning, med hänvisning till att de bidrag som utgår ändå skall täcka behoven och att det handlar om människor som inte har rätt till någon individuell bedömning enligt socialtjänstlagen. Så ser det ut i praktiken i en del fall, och därav denna motion. Jag menar att den är mycket berättigad. Så till frågan om våld mot kvinnor och barn. En utskottsmajoritet har valt att begära att regeringen skall förelägga riksdagen ett samlat förslag, ett åtgärdsprogram. Vi tycker också det är befogat med en utvärdering av socialtjänstlagens handläggning av anmälda fall av misstänkta övergrepp mot barn och kvinnor. Jan Andersson säger att vi är i huvudsak överens om detta också. Ja, det är ju så att vi är överens i långa stycken i socialutskottet, men det som skiljer ut utskottsmajoriteten i det här fallet är att vi tycker att situationen i dag är otillfredsställande och vill skynda på det som redan görs och att vi vill ha en samlad bedömning. Jag har själv lång erfarenhet av socialt arbete med just den här typen av frågor och vet vilka oerhörda insatser som faktiskt behövs för att få till det nödvändiga samarbetet mellan olika myndigheter, mellan socialtjänsten, barnpsykiatrin, barnläkare, åklagare, advokater osv. Det är ett nödvändigt arbete, om man skall få snabba, effektiva och professionella rutiner, som behövs just i dessa mycket komplicerade och mycket känsliga ärenden. Det är ett jättearbete som måste göras men som tyvärr inte görs ute i kommunerna i dag, där man dessutom har allt mindre resurser för att göra det. Detta är ju någonting som tar tid och kräver människors arbetsinsats och alltså kostar mycket pengar. I takt med den utveckling av kommunernas ekonomi som jag tvingas tjata om ständigt är det här ett arbete som eftersätts ute i kommunerna och landstingen. Tyvärr är detta en utveckling som pågår på många håll. Av den anledningen är det viktigt att vi från socialutskottet säger ifrån att det här är en verksamhet som inte får drabbas av försämringar. Tvärtom är detta ett utvecklingsarbete som måste påskyndas på alla sätt. Jag tycker det är viktigt att vi gör den markeringen från utskottets sida, även om det pågår en del arbete. Risken är annars att detta arbete avstannar.

Herr talman! Jag tycker inte att ett tillkännagivande i det stycket i sig hjälper till egentligen, utan det är ju innehållet som avgör. Jag har svårt att se skillnaderna mellan det innehållet i tillkännagivandet och i den reservation som vi har skrivit i sakfrågorna. Vi tycker att det här är allvarligt, att arbetet bör påskyndas, att kunskapsspridning är angelägen och att samabetet bör utökas. Vi tycker egentligen lika. Motionen om asylsökande är egentligen helt tillfredsställd i och med so cialutskottets yttrande. Både praxis och alla yttranden som socialutskottet har gjort tillfredsställer det som motionen önskar. När det gäller socialbidragsnormnivån i olika delar av landet delar jag egentligen Gudrun Schymans uppfattning. Jag vet också att det är hemskt olika vad man räknar in i socialbidragsnormen. De beslut som regeringsrätten har tagit och de allmänna råd som därefter har kommit har faktiskt gjort det möjligt för den enskilde att pröva sin rätt. Ju fler sådana prövningar som görs, desto mer kommer utvecklingen att gå mot enhetliga normer, både när det gäller den ekonomiska nivån och när det gäller vad som skall inräknas i socialbidraget. Den utvecklingen är påtaglig, och jag är övertygad om att den kommer att fortsätta.
Herr talman! Om det är lönt eller inte att göra tillkännagivanden är ju en fråga om de parlamentariska formerna, parlamentarismens effektivitet och i vilken mån regeringen tar till sig vad som sägs. Om det skulle vi kunna hålla en lång debatt, tror jag. Jag är inte övertygad om att det alltid är så effektivt och att öronen är så öppna hos regeringen. Det är i alla fall de regler som vi har, och vi får väl hoppas att det händer någonting när vi gör ett tillkännagivande. Visst har socialbidragstagarna möjligheter att överklaga, men det är ett ganska trist sätt att få utvecklingen att gå mot större rättvisa. Jan Andersson är säkert lika väl medveten som jag om att den grupp av människor som det här berör inte är så där oerhört benägna att driva juridiska processer, överklaganden osv. Av olika skäl är detta en grupp människor som i mycket liten utsträckning har ork, kraft och kunskaper att hålla på med sådana juridiska finesser. Därför menar jag att detta är fel väg att gå. Då är det bättre att vi fattar beslut här om att det skall vara rättvisa.

Herr talman! Av det våld som förekommer i samhället är nog det våld och de sexuella övergrepp som riktas mot barn och kvinnor de allvarligaste. Detta är det mest svårhanterliga, både att förebygga och vad gäller konsekvenserna — dels därför att det mesta av den här typen av våld sker inom familjen och i hemmets insynsskyddade värld, dels därför att det i dessa fall handlar om människor med nära känslomässiga relationer till varandra. Det psykiska lidande som barn som utsatts för denna typ av våld och övergrepp, liksom kvinnor i samma situation, drabbas av är nog väldigt svårt att förstå. Det märks på mycket av det som händer efter det att någon har blivit utsatt för sådant våld. Inte nog med att man drabbas av det lidande som själva övergreppet som sådant innebär utan sedan detta har hänt kommer också hela processen med efterföljande polisförhör, rättegång och mycket annat, som i sig är ett psykiskt lidande. Det är inte ovanligt — det känner vi alla till — att kvinnor som har blivit utsatta för våld i efterhand tar tillbaka sin anmälan, inte bara av rädsla för att det skall hända någonting ännu värre, utan ofta därför att de drabbas av samvetsnöd gentemot den anhörige, som det ofta handlar om, vilken har utsatt dem för våldet. Det är inte heller ovanligt att barn som har drabbats av denna typ av våld gömmer sig inom sig själva eller i en fantasivärld och inte vågar krypa ur den ens när de får kontakt med människor som väl förstår att hantera detta slag av problem. Det är därför, herr talman, ytterst angeläget att de samhällsinstanser, socialtjänsten, rättsväsendet m.fl., som har att handlägga denna speciella form av våld, skaffar sig goda kunskaper om de bakomliggande faktorerna och om hur de skall kunna närma sig de människor som har drabbats av detta våld och dem som har utövat våldet. Det är också angeläget att resurserna samordnas för bästa möjliga insatser och stöd på detta område av alla berörda instanser. Att skärpa lagbestämmelserna för bestraffning av dem som utför detta våld är naturligtvis ingen lösning på problemet. Inte heller räcker den rapport som BRÅ har tagit fram inför socialstyrelsens ställningstagande till för att täcka hela problematiken. Mot denna bakgrund anser socialutskottet att det är befogat med en utvärdering av socialtjänstens handläggning av anmälda fall och misstänkta övergrepp på barn och kvinnor. Utskottet föreslår också att ett samlat förslag till åtgärdsprogram föreläggs riksdagen samt hemställer att detta skall ges regeringen till känna. Utskottet har ställt sig avvisande till förslaget om en riksnorm för socialbidrag. Skälet till det är just det Jan Andersson nämnde, nämligen att vi har gett kommunerna det yttersta ansvaret för socialt bistånd och socialtjänstens arbete. Därför vore det fel att avhända kommunerna detta ansvar. Skall kommunerna ges det fulla ansvaret måste de också själva få avgöra normerna för socialbidrag. Det är naturligtvis mycket viktigt att arbeta hårt för att kommunerna inte på något sätt skall smita undan sitt ansvar. Som gammal kommunalman vågar jag dock påstå att det hör till de verkliga undantagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i samtliga delar.

Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till reservation 2 om ekonomiskt stöd åt asylsökande. Reservationen bygger på motion S0236. Gudrun Schyman har redan agerat i denna fråga, och jag kan bara instämma i det hon har sagt. Jag hoppas nu att snåla kommuner skärper sig och ställer sig bakom den enighet som Jan Andersson säger finns i utskottet. För övrigt vill jag särskilt påpeka vikten av att samhället, press, TV och radio framhåller att det är oacceptabelt att våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn över huvud taget sker. Det måste gälla överallt i Sverige. Vi kan absolut inte tillåta att människor med annan etnisk bakgrund, på grund av annorlunda uppväxtförhållanden skall ha rättighet att behandla kvinnor och barn efter andra normer än dem som gäller i svenskt samhällsliv. Den som lever i Sverige skall vara skyddad av svensk lag även innanför hemmets väggar. Eftersom många fall, rent av de flesta, av misshandel och sexuellt våld sker i samband med förtäring av alkohol och andra droger, måste drogmissbruket på alla sätt beivras. Det har vi redan talat om. Det handlar inte enbart om att hjälpa brottsoffren, utan vi måste också förebygga våldsbrotten. Därför måste vi på alla sätt försöka stoppa drogmissbruket. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 5 utom i mom. 2.

Herr talman! Det här är ett betänkande som vi folkpartister känner stor glädje över. Utskottets majoritet har hörsammat de krav som vi lagt fram i partimotion om utsatta barns livsvillkor och i vår kommittémotion om våld mot kvinnor och barn. Det rör sig om exempelvis ökad kunskap hos dem som möter brottsoffren, inte minst hos de kvinnor och barn som dyker upp som s.k. olycksfall på våra akutmottagningar med skador som orsakats av våld. Sådana fall är mycket vanliga på läkarmottagningarna. 2,5 70 av de knappt 13 000 kvinnor som sökt akut vård i Göteborg hade bevisligen skador orsakade av våldsbrott, allt enligt en artikel i Läkartidningen nyligen. Författarna påpekar att man alltför ofta missar orsaken till den diagnos som görs, och offren blir därför kvar ii sitt elände. Det krävs ett förbättrat samarbete mellan sjukvård, socialvård, polis och kvinnohus, och akutmottagningarna behöver fungerande krislag. Det är viktigt att bl.a. vårdpersonalen känner igen skadorna vid misshandel och tar initiativ till att den onda cirkeln bryts. Därför måste personalen våga ställa frågor. En förutsättning för det är att man har rutiner för och kunskaper om hur situationen skall hanteras. Det är också viktigt att skadorna noggrant dokumenteras så att dokumentationen duger för ett rättsintyg den dag det kan bli aktuellt. Därvidlag råder det i dag stora brister, och det gör att våldsmännen ofta går fria. Det är också viktigt att vi får det åtgärdsprogram mot kvinnooch barnmisshandel som vi efterlyser i vår motion och som utskottets majoritet har ställt sig bakom. Här rör det sig om att lyfta fram verkligheten i ljuset, så att kvinnor och barn som lider i tysthet vågar berätta att de är utsatta för övergrepp. Alldeles för många lider i tysthet och bär på skam, skuld och förnedring. Det handlar om stöd till den misshandlande mannen, om stöd till kvinnooch mansjourer, om ökade möjligheter att byta personnummer, om riktade insatser för invandrarkvinnor, som ofta är mer utsatta än svenska kvinnor, och det handlar om regler och rutiner för handläggning och samarbete vid våldsbrott och sexuella övergrepp. Sådana exempel tar vi upp i motionen, och allt detta har utskottets majoritet ställt sig bakom, medan socialdemokraterna sagt nej. Jag blev oerhört överraskad och illa berörd när jag läste socialdemokraternas reservation. Nästan hela reservationen handlar om att det redan är tillräckligt mycket på gång när det gäller åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn. Där är det bara att acceptera att socialdemokraterna tycker att det görs tillräckligt, medan utskottets majoritet inte tycker det. Men allt annat som berörs i motionerna om misshandel och övergrepp mot kvinnor och barn avfärdas i reservationen med en enda mening: ”Våren 1989 uttalade utskottet vidare att förekomsten av våld inom familjen, som tar sig uttryck i misshan del och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn, är ett stort och brännande = Prot. 1989/90:26 problem.” Med hänsyn därtill skulle syftet med de aktuella motionerna vara — 15 november 1989 tillgodosett. cr LVR SST Sr dag Är det verkligen den enda kommentar som socialdemokraterna kan prestera angående de oerhört skrämmande problem som tas upp i de här motionerna och som ligger till grund för de förslag som framförs? Det intressanta är ju inte att utskottet tidigare har uttalat sitt avståndstagande mot att man slår och förnedrar kvinnor och barn. Det intressanta är vad socialdemokraterna vill göra eller en motivering varför de inte vill göra något utan säger nej till allt det som utskottets majoritet ställt sig bakom och som majoriteten vill ge regeringen till känna. Jag yrkar bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! För ett år sedan — jag tror att det var den 9 november förra året — hade kammaren att behandla ett ganska fylligt yttrande i ett betänkande över de saker vi nu diskuterar. Det finns den här gången i stort sett likalydande motioner, och den majoritet som fanns vid det tillfället, bestående av vpk och socialdemokraterna, har inte ändrat uppfattning. Vi tycker att frågorna är precis lika viktiga nu. BRÅ:s arbete och det projekt som BRÅ i fortsättningen skall arbeta med rör också misshandelsfrågorna i stort. Så visst är här saker på gång. Verkligheten bestäms ju inte heller av hur många meningar vi lyckas formulera i utskottsbetänkanden. Det pågår en hel del, inte minst runt om i kommunerna. Dessutom avgav vi som sagt ett fylligt yttrande för ett år sedan, och de ställningstagandena kvarstår givetvis.
Herr talman! Jan Andersson säger att det avgavs ett fylligt yttrande för ett år sedan. Men det vi är intresserade av är ju vad som gäller i dag. Att yrkandena skulle ha funnits för ett år sedan är faktiskt inte riktigt. Motionen om kvinnor och våld är t.ex. en helt ny motion för i år, med förslag om åtgärdsprogram och hela raden av exemplifieringar som jag tog upp. Det skulle vara intressant att höra vad socialdemokraterna anser i dag, eftersom det inte framgår på något sätt av betänkandet.

Herr talman! 1983 tillsattes en utredning mot bakgrund av en önskan att minska läkemedelskostnaderna. Man hade prövat att sänka läkemedelskostnaderna genom en viss förändring i läkemedelsrabatteringssystemet men såg att det inte var ett tillräckligt effektivt verktyg. Man ville också förvissa sig om ett riktigt val när det gäller läkemedel och en riktig användning av medlen. Ambitionen med 1983 års läkemedelsutredning, även om det tyvärr inte uttrycktes i skrift, var att utredningen skulle gå snabbt och att man skulle presentera resultaten före valet 1985. Utredningen blev klar våren 1987. Sedan remissbehandlades det hela. Remissvarens tvåårsdag närmar sig. Propositionen dröjer, men det gör ju inte behovet av åtgärder för att garantera att rätt patient får rätt läkemedel på rätt indikation, i rätt dos, i rätt administrerad form under rätt tid till rimlig kostnad och också med rimliga garantier för att läkemedlet inte förorsakar biverkningar. Tyvärr har utredningar en förmåga att lägga en kall hand på utvecklingen. Alla väntar på besked. Det är detta som händer här. Det är därför jag har skrivit en motion om rationell läkemedelsanvändning, vilket jag gjorde under allmänna motionstiden, och det är därför jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4, där vi har konkreta förslag till åtgärder som kan genomföras utan dröjsmål, till gagn för patienterna men också för samhällsekonomin.

Herr talman! Jag skall försöka prestera dagens kortaste inlägg. Jag har anmält mig för en minut och skall försöka att inte överskrida den tiden. Jag yrkar bifall till reservation 5, som handlar om kvicksilver, och återkommer till varför i diskussionen om nästa betänkande.
Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 6, utom beträffande moment 6, för kvicksilver bör inte få förekomma som konserveringsmedel i immunglobulinvacciner, i vissa ögondroppar m.m. Det kan inte vara nödvändigt att ha kvar just kvicksilver i läkemedel. Statens bakteriologiska laboratorium får anstränga sig ännu mer för att få fram alternativa konserveringsmedel. Den kvicksilverdebatt som pågår när det gäller amalgam behöver inte förvärras genom att ytterligare späda på kvicksilverintaget via läkemedel. Jag yrkar bifall till reservation 5, som vill förbjuda användning av kvicksliver som konserveringsmedel i läkemedel.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas motioner om läkemedelsfrågor och doping. Barbro Westerholm har beskrivit vilka problem det rör sig om, och jag vill betona, utan att upprepa i sak, att det är mycket viktiga och angelägna frågor som berör oss alla. Det gäller vår hälsa, möjligheterna att bota och lindra sjukdomar. Herr talman! Frågor om uppföljning av läkemedelseffekter och biverk — Prot. 1989/90:26 ningar behandlas dels i riksrevisonsverkets rapport om den statliga läkeme 15 november 1989 delskontrollen, dels i ett betänkande från 1983 års läkemedelsutredning, ZAÄA—A Läkemedel och hälsa. Sistnämnda utredning behandlar även frågor som rör läkemedelsinformation och utbildning, behovet av kliniska farmakologer och farmaceuter samt överförskrivning och felaktig användning av läkemedel, d.v.s. just de frågor som här har tagits upp av Barbro Westerholm och som finns i reservationerna som hon har undertecknat. Riksrevisonsverkets rapport och läkemedelsutredningens betänkande behandlas nu i regeringskansliet, och utskottsmajoriteten avvaktar det pågående arbetet, innan vi tar ställning till åtgärder. Motionerna avstyrks därför. Utskottet har också uttryckt att det är angeläget att förslag läggs fram utan onödigt dröjsmål. Behovet av kliniska farmakologer och farmaceuter får naturligtvis också prövas i det ordinarie budgetarbetet. Två motioner angående åtgärder mot doping avstyrks även av utskottet. Anledningen är att det pågår ett arbete på det området. Så sent som den 29 juni i år gav socialdepartementet en utredning i uppdrag att undersöka möjligheten att minska tillgången på dopingpreparat genom att ändra läkemedelslagstiftningen. Dopingpreparaten har blivit ett allt större hot mot vår hälsa, och de orsakar stora problem, inte minst inom idrotten. Den 24 oktober, för tre veckor sedan, redovisades promemorian ”Åtgärder mot doping”. Den bereds nu och förslag kommer. I det här avseendet har man handlat ganska snabbt. Herr talman! Att kvicksilver fortfarande används som konserveringsmedel i läkemedel är inte bra. Användandet minskar dock. Inom statens bakterologiska laboratorium arbetar man fortlöpande med att finna alternativ. Vi vet att det är svårt att finna sådana alternativ. Det är väl därför som problemet kvarstår. Utskottet anser att det är angeläget att finna alternativ till kvicksilver som konserveringsmedel så snabbt som möjligt, men vi kan inte nu ställa oss bakom ett förbud såsom begärs i en folkpartimotion. I en reservation av Gudrun Schyman och Anita Stenberg uttrycker man sig litet annorlunda. Man vill införa ett förbud på sikt. Jag ser det som ett uttryck för att vi egentligen är helt överens om målsättningen att kvicksilver som konserveringsmedel skall ersättas så fort som möjligt. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! I mina motioner har jag vidareutvecklat det som står i läkemedelsutredningen, på basis av de internationella erfarenheter som bl.a. har gjorts av intensiv läkemedelsbiverkningsrapportering och av hur man kan följa upp läkares förskrivningsvanor. Jag vill således gå längre än läkemedelsutredningen. Jag har även erfarenhet av att vänta på propositioner. Här har man således väntat och väntat, och nu är det dags att det kommer ett förslag.
Herr talman! Vi har väntat, och vi tycker också från utskottsmajoritetens 67 sida att det är viktigt att vi snart får förslag. Jag kan dock inte hålla med om att utvecklingen står helt stilla i väntan på en statlig utredning och i väntan på förslag. I så fall förringar man det arbete som utförs av socialstyrelsens läkemedelskommittéer runt om i landet, Apotekarsocieteten, Svenska läkaresällskapet och många andra organ.
Herr talman! Det arbetet får inte de resurser som behövs. Mycket av detta arbete görs rent ideellt på fritiden. Vi behöver således slå fast att dessa aktiviteter är en etablerad del av svensk hälsooch sjukvård.
Det pågår ett arbete, och man har fått ökad insikt i dessa frågor.

Herr talman! Amalgam som tandfyllnadsmedel har använts i ca 150 år. Debatten i Sverige om amalgamets olämplighet är dock tämligen ny. Den startade på allvar först i början av 1980-talet, men internationellt sett är det inte någon ny fråga. Redan i mitten av 1800-talet ifrågasattes amalgamet starkt i USA på grund av kvicksilvret som är en viktig beståndsdel, och under mellankrigstiden fördes en debatt i Tyskland på vetenskaplig nivå — för att ta två exempel. När frågan dök upp i Sverige möttes den till en början med en axelryckning, i varje fall i bildlig bemärkelse. Från en rad s.k. experthåll gjorde man sitt bästa för att smula sönder de argument som framfördes för att påvisa amalgamets skadeverkningar. Som exempel kan nämnas att Tandläkarförbundet 1982 uttalade sig så här: ”Sedan mer än 100 år har amalgam använts som tandfyllnadsmaterial. Amalgam är sällsynt stabilt och motståndskraftigt mot såväl kemisk som fysikalisk påverkan. Amalgam är i stort sett giftfritt och biologiskt helt inaktivt.” Även socialstyrelsen uttalade mer än en gång att amalgam var ett ofarligt medel. I den atmosfär kring frågan som de här uppfattningarna givetvis bidrog till var det helt säkert inte lätt att vara patient och försöka hävda att man hade problem som hängde samman med amalgamfyllningarna. Det är många som kan berätta att det inte är så lätt i dag heller, men långsamt håller det på att ske en förändring till det bättre. Det är framför allt några saker som hänt och som har haft betydelse i det här sammanhanget. Den s.k. LEK-utredningen konstaterade exempelvis i sitt betänkande att ”amalgam är ett ur toxikologisk synvinkel olämpligt tandlagningsmaterial”. Detta är en uppfattning som socialstyrelsen nu har gjort till sin egen och har med utgångspunkt i detta utarbetat sina ”allmänna råd”. I dessa framhålls bl.a. att amalgam bör undvikas på gravida kvinnor och att användningen av amalgam successivt bör minska. Det här har, som sagt, haft sin betydelse. I dag har allt fler patienter chans att möta både tandläkare och läkare som har en mjukare och mer öppen attityd till ”amalgamproblemen” än vad som oftast var fallet för bara några år sedan. Det händer också mycket på det här området ute i landstingen. Jag är förstås särskilt glad åt att kunna hänvisa till mitt eget landsting i Uppsala, där man tycks ligga tämligen långt framme. Där har en politiskt sammansatt grupp t.ex. föreslagit att vårdlag skall byggas upp i alla sjukvårdsdistrikt och att utbildning skall genomföras, både översiktlig och fördjupad. De amalgamfall som inte klaras av i primärvården skall hänvisas till en specialmottagning på Akademiska sjukhuset, där bl.a. en s.k. hänvisningsläkare skall finnas. Meningen är att det för varje patient, i samarbete med patienten, skall utarbetas en individuell vårdplan. Jag tycker att den här arbetsgruppen på ett fint sätt beskriver något av det som i dag är mest aktuellt: ”Eftersom osä kerheten kring dessa patienter fortfarande är stor är det omhändertagandet = Prot. 1989/90:26 och utvecklingsarbetet som i dagsläget är det viktigaste. Det patienterna 15 november 1989 önskar är att bli bemötta på ett medmänskligt sätt och få den hjälpsomidag 7 står till buds.” I Uppsala kommer det alltså att finnas hänvisningsläkare. Behovet av sådana har påpekats i en motion av Jan Hyttring och Marianne Andersson till vilken vi ifrån centerpartiet har hänvisat i reservation 2, som jag härmed yrkar bifall till. Eftersom många patienter får neuro-fysiologiska besvär, behövs det förutom hänvisningstandläkare också läkare med särskild kompetens. Efter vad socialstyrelsen nu har uttalat om amalgamets olämplighet, som jag har varit inne på tidigare, finns det egentligen bara en logisk slutsats, nämligen den att alla ansträngningar nu måste inriktas på att finna acceptabla ersättningsmaterial, så att användningen av amalgam med det allra snaraste kan upphöra. Det är därför som vi föreslår en avvecklingsplan. Det gör vi i reservation 1, som jag yrkar bifall till. Slutligen vill jag beröra frågan om kontroll av tandlagningsmaterial, om behovet av biverkningsrapportering och ett produktregister. Det är utomordentligt anmärkningsvärt att det material som placeras i munhålan på människor för att finnas där i decennier är praktiskt taget helt okontrollerat. Det anser dess bättre även utskottet, som är kritiskt mot att ingenting har hänt på det här området. Jag hittade en uppgift om att föredragande statsråd redan 1973 framhöll att man borde komma till rätta med den här frågan. Nu har det alltså förflutit 16 år. Det är ju väl känt att socialstyrelsen för sin del redan 1984 lade fram ett förslag, som enligt de uppgifter som jag har fått var så pass väl utarbetat att det inte borde krävas alltför mycket arbete för att förverkliga det. Men den här frågan hör uppenbarligen till dem som regeringen bereder länge; man gör det fortfarande efter fem år. När vi för ett år sedan diskuterade frågan utlovades en proposition under 1989. Jag sade för min del att jag hoppades att det inte skulle dröja för långt in på det året. Propositionen har inte kommit, men enligt den senaste uppgiften skall den komma våren 1990. Nu hoppas jag att detta löfte kommer att infrias. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4. Det finns i det här betänkandet ytterligare en reservation som centerledamöter står bakom. Den handlar om den s.k. Brånemarksmetoden och kommer att behandlas senare av Marianne Andersson.

Herr talman! Vpk har i en motion yrkat på ett förbud mot amalgam som tandlagningsmedel, detta utifrån att det innehåller så mycket kvicksilver och utifrån att vi anser att det finns tillräckligt mycket som talar för att människor blir sjuka av det kvicksilver man har i kroppen. Det finns dessutom många problem kring förekomsten av kvicksilver i samhället i stort, alltså på många fler områden än bara inom tandvården. Vi anser att också dessa problem ger tillräckliga skäl för att man skall verka för ett förbud av kvicksilver inom alla områden, även i fråga om de områden vi diskuterade i debatten om föregående betänkande. Vi har haft denna debatt en gång tidigare. Det framkom då — nästan som 7n vanligt, höll jag på att säga — att vi är överens i socialutskottet om att den nuvarande situationen inte är särskilt lycklig, men att utskottsmajoriteten ändå ville skjuta på ett avgörande eftersom man anser att det inte finns några alternativ. Socialutskottet är väl heller inte riktigt överens om hur farligt detta är. Jag skulle nu vilja peka på vad som sker inom den internationella forskningen, som faktiskt har gått framåt i detta avseende. Det finns kanadensisk forskning som ganska nyligen har redovisats i Sverige som påvisar att riskerna för skador på fostren hos gravida kvinnor som får sina tänder lagade med amalgam kan vara större än vad man hittills har trott. Detta visar både kanadensiska och japanska forskningsrön. I Canada drar forskarna slutsatsen att amalgam i tänderna kan vara den allra främsta källan till kvicksilverexponering för människan. I Sverige har tandvårdspersonal som anmält arbetsskada på grund av kvicksilverexponering fått höra att det är farligare att äta insjöfisk än att arbeta i kvicksilverånga på tandkliniker. Man har alltså en annan syn på detta. De kanadensiska forskarna sammanfattar sina rön så här: ”Kvicksilverånga utlöst av amalgam absorberas lätt i bland annat lungor, mag-tarm-kanal och käkben. Kvicksilvret fortsätter att ackumuleras såväl hos moder som hos foster. Nyfödda får också tillskott av kvicksilver via modersmjölken.” Den svenske forskare som har bevistat det seminarium i Canada där dessa uppgifter kom fram säger: ”Det här är första gången man med hårddata visar hur det sker en transport av kvicksilver från amalgam från placentan, moderkakan, till fostret och hur kvicksilvret från amalgamet lagras i fostret”. Denne svenske forskare menar också att den kunskap vi nu har om hur foster exponeras alltså borde vara tillräcklig för att avveckla användningen av amalgam helt och hållet. I samband med obduktioner av tandvårdspersonal har man också funnit höga halter av kvicksilver i hypofysen. Det finns hos ett antal tandläkare väl dokumenterade allergiska besvär. Det finns således en mängd data som talar för att amalgamet är någonting mycket dåligt. Jag vet att flera har denna uppfattning men ändå inte vill fatta beslutet om en avveckling med hänvisning till att det inte finns några alternativ. Men det finns personer som hävdar att det faktiskt finns alternativ, att vi i dag har tillgång till ersättningsmaterial. Man pekar på guld, kompositer, keramer och porslin samt en numera praktiskt fungerande cad-cam-teknik som innebär att man med datorers hjälp kan få fram inlägg av biologiskt acceptabla material. Jag anser, precis som föregående talare, att det är mycket viktigt att man nu koncentrerar sig på att få fram alternativ så att ett förbud kan komma så fort som möjligt. Det initiativ som kemikalieinspektionen har tagit är mycket välkommet. Inspektionen har på sin lista över farliga ämnen som man vill förbjuda tagit upp just kvicksilver. Man säger från inspektionen att amalgam innehåller kvicksilver, en av de tio kemikalierna på ”den svarta listan”. Kerstin Niblaeus på kemikalieinspektionen säger att frågan inte är om utan när vi förbjuder amalgam. Vpk har motionerat om en treårig avvecklingsperiod. Kemikalieinspektionen påpekar det faktum att kvicksilver inte bryts ned ute i naturen, utan att det i stället lagras och orsakar skador på Prot. 1989/90:26 växtoch djurliv. Dessutom har det framkommit att kvicksilvret i amalgam 15 november 1989 kan orsaka sjukdom hos människor. REL Ett beslut om ett förbud måste fattas av regeringen. När representanter från kemikalieinspektionen blev tillfrågade om de trodde att beslutet skulle gå igenom sade de att de inte ens hade tänkt tanken att beslutet inte skulle gå igenom. Jag anser att den inställning som kemikalieinspektionen har är mycket offensiv och stärkande. Den rimmar mycket väl med det beslut som jag anser att denna församling bör fatta, nämligen ett beslut om ett förbud och en avvecklingsplan. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1 som handlar just om detta, men även till reservation 3 som handlar om information om alternativa behandlingsmetoder. Jag vet att det finns råd och riktlinjer som socialstyrelsen har givit ut om att detta skall komma till stånd. Jag har däremot hittills inte fått någon sådan information när jag har varit hos tandläkaren, varken när jag har varit där för egen del eller när jag har varit där med mina barn. Vill man ha information får man fråga om det, och man får ganska svävande svar. Detta är alltså ingenting som fungerar i praktiken. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 1, 3 och 4, fogade till betänkandet.

Herr talman! Tack, Gudrun Schyman, du är en alldeles utmärkt talare och du sade många bra saker! En av socialstyrelsen tillsatt utredning, LEK-utredningen — namnet står för lågdosexponering av kvicksilver — uttalade 1987, som Rosa Östh påpekade, att amalgam är ett ur toxikologisk synvinkel olämpligt tandfyllningsmaterial. Detta uttalande förtjänar att upprepas. Utredningen föreslog därför att tandläkarna skall vara restriktiva med amalgamarbeten på gravida kvinnor och barn. Motiveringen var att metalliskt kvicksilver passerar placenta-barriären och att det finns förutsättningar för skador på fostret. Gudrun Schyman talade om detta i samband med att hon nämnde den kanadensiska undersökningen. Tandvårdsskadeförbundet redovisar att många människor anser sig skadade av sina amalgamfyllningar och att de som har fått sina amalgamfyllningar utbytta mot andra fyllningsmaterial blivit bättre, om än inte helt friska. Tandläkarna undviker i dag i allt högre grad att göra amalgamfyllningar, men än finns inte det ideala tandersättningsmaterialet. Forskningen som arbetar på att få fram ett sådant material måste intensifieras. Den f.d. socialministern Gertrud Sigurdsen lovade vid en hearing i riksdagen under riksmötet 1988/89 att 6 milj.kr. skulle satsas på forskning för att få fram en lösning på amalgamfrågan och få fram ersättningsmaterial. Vi fick en ny socialminister, Sven Hulterström, och frågan om amalgamet och ersättningsmaterialet flyttades inom en vecka över från socialdepartementet till utbildningsdepartementet ”utan medelsanvisning”, som det så vackert heter. På detta sätt har de 6 miljonerna till forskningen försvunnit. Våren 1989 lyckades socialutskottet förmå riksdagen att skaka fram 3 milj. Samtidigt har det under de senaste åren skett en minskning om 25 96 av anslagen till odontologisk forskning. Detta förhållande är ologiskt och ohållbart. För närvarande råder det brist på pengar, inte på forskare eller forskningsuppslag. Vill inte regeringen ha en lösning på frågan? Socialstyrelsen erhöll 1984 i uppdrag av regeringen att utreda hur innehållet i tandersättningsmaterial skulle kunna redovisas samt att upprätta ett produktregister och ett biverkningsregister. Fem år senare finns fortfarande ingen offentlig kontroll av tandlagningsmaterial och inget biverkningsregister. Det är otroligt! Jag frågar en gång till: Vill inte regeringen ha en lösning på frågan? Miljöpartiet de gröna vill ha ett förbud mot amalgam, och vi vill att avvecklingen av amalgam skall ske inom tre år. Vi vill att tandbehandlingsmaterial skall betraktas som läkemedel och underställas biverkningskontroll. Vi vill ha en skärpning av de allmänna råden till tandläkare, så att patienter får veta att de har rättighet att vägra amalgamfyllning och att de kan kräva information om alternativa behandlingsmetoder. Dessa åsikter har vi framfört i motioner. Vi anser dessutom att allmäntandläkare skall få rättighet att behandla patienter enligt något som kallas Brånemarksmetoden, dvs. att man sätter fast löständer med titanskruvar i käkbenet så att löständerna blir fasta tänder. Härmed yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 5 och i övrigt bifall till utskottets hemställan. Jag vill berätta en sak till: Vet ni att skallen på en person i 60-årsåldern med normallagade tänder i dag skulle räknas som riskavfall vid förbränning på grund av kvicksilverinnehållet? Så står det till med oss!

Herr talman! Vi har nu hört tre talare föra den ena linjens talan när det gäller frågan om amalgam. Jag tycker att fru Östh, fru Schyman och fru Stenberg har gjort detta på ett förträffligt sätt. Men allting är ju faktiskt inte svart eller vitt. Utan att på något sätt förringa de inlägg ni har gjort eller er uppfattning och era känslor för den här frågan, har jag för avsikt att i mitt anförande utgå från de fakta som är kända i dessa frågor. Mycket av det som behandlas i detta betänkande från socialutskottet om amalgam och andra tandvårdsfrågor har varit föremål för tidigare riksdagsbehandling. För mindre än ett år sedan var dessa frågor uppe till debatt här i kammaren. Det var då fråga om ett stort antal motioner om forskning kring amalgam och om förbud mot användning av amalgam som tandfyllningsmaterial m.m.. För att få en allsidig bedömning av läget anordnade socialutskottet en offentlig utfrågning i oktober 1988. I denna deltog myndigheter samt expertföreträdare för alla tänkbara intressen, kunskapsområden och uppfattningar. Denna utfrågning låg också till grund för det ställningstagande som socialutskottet redovisade i betänkandet vid den förra behandlingen av frågan, ett ställningstagande som också blev riksdagens linje. Herr talman! När nu likartade motioner och krav behandlas i dagens betänkande, man kan nog utan överdrift påstå att de fått en grundlig och bred belysning och att utskottsmajoritetens förslag är väl underbyggt. Min avsikt är därför att inte gå in i detalj på de delar som varit föremål för debatt i samband med den offentliga utfrågningen. Jag vill först konstatera att det trots reservationerna råder en stor enighet i många av dessa frågor. Jag anser att en stor del av reservationerna bara är en tvist om påvens skägg, som inte stämmer överens med de uttalanden som vi tidigare hört här från talarstolen. Herr talman! Utskottsmajoriteten har självfallet den uppfattningen att alla patienter inom vården skall bemötas med respekt och att deras uppgifter skall tas på allvar. Detta gäller också patienter med symptom som kan antas bero på kvicksilver från amalgam. Utskottet har tidigare framhållit detta och också starkt betonat att det inte får göras några avsteg från den för all hälsooch sjukvård och tandvård grundläggande principen att all utredning och behandling skall ske i samförstånd med patienten så långt det är möjligt. Beträffande produktkontroll och registrering av biverkningar från tandersättningsmaterial vill jag klargöra att utskottsmajoriteten anser det högst otillfredsställande att det saknas en offentlig kontroll. Denna fråga måste nu behandlas med förtur av regeringen. Vi förutsätter också att detta finns med i den proposition som kommer om ny organisation för läkemedelskontroll. När det gäller kravet på att det även skall finnas hänvisningsläkare i landstingen, anser majoriteten att det är mycket på gång inom våra landsting. Det finns i dag landsting som arbetar med den modell som fru Östh här redogjorde för, där hänvisningstandläkare, läkare och psykolog gemensamt arbetar med patienterna. Jag anser inte att det nu finns anledning för oss i riksdagen att gå ut med pekpinnar. Detta är en fråga för sjukvårdshuvudmännen. Beträffande kravet om en utökning av tandimplantat enligt Brånemarksmetoden, är det min uppfattning att det inte är riksdagens uppgift att värdera olika vårdformer. Detta skall göras av ansvarig myndighet. Även på detta område är det på gång en del ute i landet. Jag skall avslutningsvis, herr talman, ta upp kravet från centern, vpk och miljöpartiet om förbud mot amalgam efter en avvecklingsperiod på tre år. Detta krav framfördes också förra året, och jag måste konstatera att tankegångarna bakom kravet inte blivit klokare under det år som har gått. Jag vågar påstå att det skulle bli mycket allvarliga konsekvenser om ett sådant förbud skulle införas. Utskottets majoritet tycker att det är en självklarhet att man skall ha ett färdigprövat alternativ när man fattar beslut om ett förbud. Vi vet sedan tidigare att det förekommit att läkemedel ersatts av annat läkemedel utan att detta varit ordentligt utprovat. Efter bytet har människor drabbats av svåra biverkningar med personliga tragedier som följd. Även om centern; vpk och miljöpartiet vill profilera sig på detta sätt, anser jag att även ni måste ta lärdom av historien. I förra årets debatt fick ert för slag benämningen ”ett politiskt tandfyllningsmaterial”. Jag tycker att det verkligen är en träffande benämning på ert förslag. Trots all expertis vidhåller ni fortfarande ett totalstopp utan att ha några alternativ. Jag försökte lyssna till era inlägg för att höra om ni hade några alternativ, men jag kunde tyvärr inte uppfatta några sådana. Herr talman! Den linje som utskottsmajoriteten förordar innebär att frågan om amalgam fortlöpande omprövas allteftersom det kommer nya forskningsrapporter. Naturligtvis skall amalgam ersättas när det finns ett säkrare och bättre material. Med detta, herr talman, vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag trodde att jag skulle slippa höra det som jag fick höra förra året, nämligen att det vi kräver är att partiprogrammen skall stoppas ini tänderna på människor som kommer till tandläkaren. Det är faktiskt inte det vi har krävt. Det framgår med all önskvärd tydlighet om man läser våra motioner, Johnny Ahlqvist. Johnny Ahlqvist säger att utskottet vill luta sig mot kända fakta. Jag undrar då varför endast de fakta som utskottet valt att luta sig mot är kända. Hur kommer det sig att de internationella fakta som jag refererade i mitt inlägg och som jag kan överlämna i svart på vitt — dvs. tryckta ord på vitt papper som visar att detta är vetenskapliga fakta — inte gills i det här fallet? Varför är det bara vissa fakta som gills i den här frågan? Jag vill påstå att detta är en sortering och gallring som knappast kan kallas objektiv. Sedan säger Johnny Ahlqvist att det vi kräver i reservationerna är en tvist om påvens skägg. Jag vet inte vem den påven är och vilket det skägget är, eller om det möjligen är regeringen som har fastnat med skägget i brevlådan i den här frågan. Jag har inget skägg, så jag kan inte uttala mig om vem som sitter fast. Men jag tycker att utvecklingen sitter fast i den här frågan. Man undrar vilkas ärenden regeringen egentligen går i den här frågan. Jag blev inte riktigt klok på det. Men jag kan kanske få något upplysande svar baserat på kända fakta. Johnny Ahlqvist säger att det skulle leda till allvarliga konsekvenser om vi införde ett förbud mot amalgam. Min hållning är den att det i dag leder till otroligt allvarliga konsekvenser för människor, djur och natur att vi tillåter en kvicksilverhantering på det sätt som vi gör. Jag menar att jag kan belägga detta med kända fakta. Vi tänker alltså inte kräva att våra partiprogram skall stoppas in i tänderna på människor. Jag tycker att man kan kräva en mer seriös behandling av den här frågan från utskottsmajoriteten och från regeringen.
Herr talman! Jag vill till Johnny Ahlqvist säga att det måste finnas ett logiskt samband mellan det man säger i det ena ögonblicket och det man gör i det andra. Socialstyrelsen, som är det statliga organ som i det här sammanhanget har ansvaret, har konstaterat att användningen av amalgam bör minska och att man skall försöka övergå till något annat material. Det är då logiskt att man sätter in krafterna på att åstadkomma detta. Men — Prot. 1989/90:26 så länge det fortfarande finns många som med glöd hävdar att det inte finns 15 november 1989 någonting bättre än amalgam, kan man utgå från att ansträngningarna ite. AS precis ökar för att få till stånd alternativ. Det låter på Johnny Ahlqvist som om det inte alls fanns några alternativ till amalgam. Det gör det visst! Jag skall här inte ge mig in på att redogöra för vilka de är. Det tror jag att Anita Stenberg kan betydligt bättre än jag. Det finns stora möjligheter att göra befintliga alternativ bättre och också att finna andra och nya alternativ som är säkra i alla avseenden, om man får till stånd en viljeyttring. Det är inte alls ovanligt, Johnny Ahlqvist, att man på de områden där man vill ha en förändring till stånd och ett spårbyte inrättar en avvecklingplan utan att man för den skull har någon fullständig garanti för att man skall klara av att genomföra en sådan. I allmänhet får man ändå till stånd en förändring genom ett sådant förfarande. När det gäller produktkontrollen och det som hänger samman med den, uttalade utskottet redan förra året att regeringen borde avgöra den frågan med förtur. Det måste finnas gränser också för utskottets tålamod.
Herr talman! Ska vi byta grejer, Johnny Ahlqvist, med varann? Skall vi ta frågan om avvecklingen av kärnkraften, hur den skall gå till och förutsättningen för att man skall våga tro på den? Jag menar att man kan diskutera och bestämma hur avveckling skall gå till i ett visst fall, även om man inte kan det i andra fall. Frågan om slutförvaringen har man ju t.ex. inte löst när det gäller kärnkraften, men alla tror att det skall gå att lösa, åtminstone i regeringskansliet. Vi tror inte det. Däremot tror vi att man kan få fram ett ersättningsmaterial för amalgam. Förutsättningen är dock att regeringen vill satsa pengar. Det är ju det regeringen inte gör i dag. Tänk om man satsade pengar, som man t.ex. satsar pengar i USA för att få fram material till konen på en stridsspets! Det är frågan om hur högt man prioriterar en sak, hur mycket pengar man vill satsa på forskning. Naturligtvis kan vi komma fram till ett material som är bättre än de plastmaterial som, enligt min uppfattning, inte är tillräckligt bra i dag. Det finns keramiska material som är på väg. Det finns titan och guld. Vissa material är dyra, andra är inte så dyra. Jag skall inte ge mig in på den frågan, för jag tycker inte att den hör hemma här. En sak som jag däremot anser hör hemma här är att regeringen prioriterar forskning. Ett sätt att få fram pengar till forskning är att sätta upp ett förbud mot amalgam, en avvecklingsplan för amalgamet. Inom perioden fram till den tidpunkt då amalgamet skall vara borta, skall man ha fått fram ett ersättningsmaterial. Regeringen reagerar i stället på ett helt annat sätt. Ni försnillade de sex miljoner som Gertrud Sigurdsen lovade vid hearingen om amalgam. De försvann ju bara! Vi har fått kämpa som vildar här i socialutskottet för att få tre miljoner. Där lade Daniel Tarschys ner ett jättejobb. Ge pengar till forskning! Det finns tandläkare som vill forska, som håller 7 på att forska och inte kan fortsätta med sin forskning därför att de inte får några pengar.

Herr talman! Jag tror att debatten om amalgam är lika förvirrad som den debatt som förs här. Gudrun Schyman inleder med att säga att det finns alternativ. Rosa Östh gör likadant. Jag tror säkert att Anita Stenberg närmare kan redogöra för detta. Jag försökte höra på Anita Stenberg, men jag uppfattade inte några förslag till alternativ. De alternativ som har diskuterats är plast, men enligt den expertis vi har i utskottet är det inte alls bra. När det gäller internationell forskning finns rapporter och internationella studier som visar på resultat som är raka motsatsen till de resultat fru Schyman åberopar från en studie om kvicksilvers påverkan på gravida kvinnor. Det finns en japansk studie vars resultat pekar rakt emot de resultat Gudrun Schyman åberopar. Jag förmodar att de olika begreppen kanske är litet förvirrande. Det var ett enhälligt utskott som i våras begärde ett tillkännagivande att vi skulle avsätta ytterligare pengar för forskning. Jag har inte tänkt att ta på mig någon kritik för att vi i utskottet var överens om att vi skulle agera på det viset. Vi är väl överens om att ytterligare forskning skall ske. När det gäller produktregistret vill jag säga följande till Rosa Östh. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi förutsätter att ett sådant förslag kommer från regeringen, och vi diskuterade detta när vi behandlade frågan i utskottet. Om det inte gör det, finns naturligtvis möjligheten att vi enas om ett tillkännagivande nästa gång vi behandlar denna fråga. Jag tror att vi kommer att stå fast vid den linjen även om vi skall behandla frågan igen. Avslutningsvis måste jag ställa en fråga till de reservanter som står bakom reservationen om förbud mot amalgam. Tror ni själva på den reservationen? Den är mycket motsägelsefull. Det är en sak att säga hur man skall göra och sedan låta andra ta ansvaret för det. Det är ju vad ni gör. Ni kan inte presentera några alternativ som man skulle kunna sätta in om förbudet mot amalgam genomförs — det har ni inte gjort någon gång under debatten. Men ni har ju en replikomgång kvar, och jag förväntar mig att ni då besvarar dessa frågor om alternativen.
Herr talman! Ja, då skall jag försöka göra det. Jag skall läsa från ett papper som är undertecknat av en tandläkare. Det står så här: ”Vi har i dag tillgång till goda ersättningsmaterial för amalgam såsom: guld, kompositer, keramer och porslin, för att inte nämna den numera praktiskt fungerande cad-camtekniken — en teknik där man med datorhjälp avbildar kaviteter och tillverkar skräddarsydda inlägg i biologiskt acceptabla material.” Det var väl ganska hörvärt. Johnny Ahlqvist tog upp den japanska forskningen. Jag tror att han inte har tagit del av de senaste rönen av samma forskare — antar jag — som han hänvisar till. Denne forskare, Yoshida, har gått vidare i sina försök. Han har tidigare, genom djurförsök, visat på att amalgam inte skulle vara farligt för gravida kvinnor. Nu han gått vidare och visat att det i samband med födseln och under de första levnadsveckorna sker en omfördelning av kvicksilvret — Prot. 1989/90:26 hos marssvinsungar, som används i försöken. Kvicksilvret går ut i hela krop 15 november 1989 pen inkl. hjärna och njurar som ju är kritiska organ. Det är hans senaste. GA rön. Ett resultat av det är att man i Japan har beslutat att inte längre lära ut amalgamteknik på tandläkarhögskolorna, eftersom man anser att det är ett förkastligt material — upplysningsvis.